Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6 till det betänkande som vi just nu behandlar. I och med 1990 års jordbrukspolitiska beslut avreglerades och marknadsanpassades det svenska jordbruket. Bl.a. ersattes lantbrukare som tog åkermark ur spannmålsproduktion. Detta åtagande från lantbrukarens sida är det s.k. omställningsprogrammet. Det hade en avtalsperiod på sex år, och det upphör den 30 Tanken med omställningsprogrammet var att åkermarken skulle användas för annan produktion, exempelvis energigrödor, och därmed minska den för staten dyrbara överproduktionen av spannmål. Den som under perioden 1990-1996 avbröt sin omställning skulle tvingas att återbetala den ersättning vederbörande hade fått. I och med Sveriges ansökan och numera medlemskap i EU ändrades förutsättningarna för det svenska jordbruket. Gränsskyddet var ej längre aktuellt för den inhemska marknadsanpassningen. Den som nu väljer att bryta den svenska omställningen kan nu få ta del av EU:s arealbidrag. Om han bryter omställningen 1995 får han betala tillbaka 40 %, och väljer han 1996 får han betala tillbaka 20 %. Det är en anpassning till den nya jordbrukspolitiken CAP. En ytterligare anpassning av regelsystemet borde dock företas. Det berör en liten grupp lantbrukare som tvingats sluta med sin jordbruksproduktion och som inte lyckats träffa uppgörelse med efterträdaren så att denne övertar omställningen. I dessa fall tvingas lantbrukaren att återbetala även den del av ersättningen som avsåg den tid marken ej brukades. Herr talman! Vi moderater anser att det är fel och orimligt att de som försökt och ej lyckats överlåta brukandet och omställningen, tvingas återbetala omställningsersättningen för den tid spannmålsproduktion ej förekommit på brukningsenheten. Jag anser att talesättet "hellre fria än fälla" bör gälla i den här aktuella frågan.

Herr talman! Jag skall faktiskt be att få börja med att gratulera en hundraåring. Precis i dag fyller trädgårdsvärldens egen tidning Viola - som jag tog med mig ett jubileumsnummer av - 100 år, och det firas just i dag. Det kan väl vara värt en gratulation, även om jag inte skall sjunga. Det här visar också att trädgårdsnäringen har djupa rötter och att den har funnits mycket länge i Sverige. Den är viktig och täcker ett brett fält från hyacinter till purjolök och från hobbyodling till yrkesmässig produktion. Jag vet att jordbruksministern skall delta i firandet av hundraåringen, och jag hoppas att hon kan lugna ner den oro inför framtiden som finns hos många inom trädgårdsnäringen. Det är den oron som delvis ligger till grund för det här betänkandet som är litet och tunt men som ändå behandlar viktiga frågor som vi skall diskutera här i dag. Liksom alltid numera när det gäller jordbruksutskottet så handlar det också om EU och EU:s jordbrukspolitik och om vilket inflytande och vilken påverkan den har på vårt jordbruk. Jag tänkte ta upp två frågor där vi i Vänsterpartiet har reserverat oss tillsammans med Miljöpartiet i det här betänkandet. Eftersom svenska lantraser är mindre än de köttraser som utgör normen för EU:s stöd, stämmer de svenska rasernas viktkurva inte överens med EU:s. Vi kan därför inte få del av stödet för olika angivna slaktvikter. Det gäller både vikten i kilon och åldern i antalet månader. Vi tycker att det är viktigt och värdefullt att man använder svenska lantraser i jordbruket - inte bara som museiföremål utan faktiskt som en viktig del av en svensk tradition och kultur. Det är då rimligt att vi tycker att man skall försöka ändra de här reglerna i EU så att man kan få del av de stöd som finns även för lantraserna. Det är bra att det finns ett stöd för utrotningshotade djurarter och lantraser, och det kommer man att kunna få del av. Om dessa raser på sikt skall upphöra att vara utrotningshotade måste vi också få förutsättningar att använda dem i ett produktivt jordbruk. Jag tycker inte att det räcker att göra som man gör i utskottet, att hänvisa till de stöd som finns i dag. Även reservation 3 om investeringsstöd till trädgårdsnäringen har vi tillsammans med Miljöpartiet. Gunnar Goude kommer att prata om behovet av stöd till äppelodlingen. Jag kommer därför att prata litet grand om Vänsterpartiets motion om behovet av ett investeringsstöd till lagerbyggnader, maskiner m.m. Vi vet att ekonomin när det gäller grönsaksodlingen skiljer sig en hel del från ekonomin för traditionell jordbruksproduktion. Grönsaksodlingen är både mer arbetskraftskrävande och mer kapitalintensiv. Det är helt normalt med produktionsvärden på flera hundratusen per hektar i grönsaksodling. Det här gäller kanske särskilt när man skall övergå från konventionellt jordbruk till trädgårds eller grönsaksodling. Det gäller i synnerhet när man skall övergå från konventionell odling till ekologisk produktion. Motsvarande gäller i och för sig också när man går över till djurproduktion, men det behandlar vi inte här i dag. I utskottet har vi bl.a. blivit uppvaktade från trädgårdsnäringen. Alla ledamöter har fått ett antal olika brev och skrivelser där man uttrycker en stor oro för att svensk grönsaksproduktion kommer att slås ut av framför allt finska och kanske även norska produkter. Det beror på att man i Finland har andra stöd och andra typer av bidrag att förhandla sig till vid inträdet i EU. Därigenom kan man dumpa priserna. Vi har gjort en liten justering när det gäller stödet till trädgårdsodlingen i Norrland, men det här gäller på flera platser. Det här är ett allvarligt hot, som det är viktigt att framför allt regeringen uppmärksammar. Det är i sig inte konstigt att det uppstår en viss oro när man skall börja med ett helt nytt system. Det uppstår en mängd övergångsproblem, och en mängd olika saker måste rättas till i framtiden. Det har vi sett på flera håll på jordbruksområdet. Det är viktigt att man övervakar det här mycket noga så att man inte förstör förutsättningarna för en inhemsk grönsaksproduktion. Livsmedel i allmänhet och grönsaker och trädgårdsprodukter i synnerhet skall produceras nära konsumenterna. Därför vore det mycket allvarligt om den här situationen innebär att svensk trädgårdsproduktion slås ut eller får mycket svårt att konkurrera på den marknad som vi nu alla är en del av. Jag hoppas därför verkligen att jordbruksministern, när hon nu är med och firar trädgårdsvärldens hundraårsjubileum, kan lugna ner den oro som finns hos många trädgårdsodlare.

Herr talman! Vi vill från Miljöpartiet uppmärksamma konsekvenserna av EU-medlemskapet för svensk trädgårdsnäring. Vi har i en motion tagit svensk äppelodling som exempel. Frågan aktualiserades när det stod klart att det utgår bidrag från EU till de äppelodlare som fäller sina äppelträd. Under förutsättning att odlaren sågar ner tillräckligt många äppelträd och att träden är unga och friska samt ger god skörd kan den svenska äppelodlaren få upp till 55 000 kr per hektar för s.k. röjd mark. I villkoren ingår också att inga äppelträd planteras där inom de kommande 15 åren. Det är säkert många svenskar som i dag tänker på Tage Danielssons film Äppelkriget. Man skulle kunna säga att svenska folket är mentalt förberett inför sådana här situationer. Vår första tanke var att ta upp kampen och föreslå regeringen att införa ett motbidrag till de äppelodlare som inte sågar ner sina äppelträd. Nu löser sig problemet emellertid ändå, eftersom EU:s mål tycks vara uppnått och bidraget förmodligen inte skall ges under kommande år. För svensk del blev resultatet att ca 180 hektar äppelträdgårdar försvann - ungefär en tiondel av trädgårdsnäringens äppelodlingar. Det finns emellertid skäl att agera kraftfullt för att inte även den övriga delen skall slås ut. Svensk äppelodling har en mycket gammal tradition. Sverige ligger i en odlingszon som är gynnsam för äppelodling. Behovet av bekämpningsmedel i vårt klimat är mindre än i sydligare delar av Europa. Vi har en mängd gamla, fina svenska äppelsorter som i alla fall vi som är litet äldre vet att uppskatta. De svenska äppelsorterna utgör också en betydelsefull genbank. Vi har genom ett kvalificerat förädlingsarbete fått flera nya goda äppelsorter, som är speciellt lämpliga för odling i Sverige. Klimatet tillåter att vi odlar tunnskaliga äpplen, och vi har för närvarande inte något behov av att konkurrera med tjockskaliga, transportvänliga äpplen då vår äppelodling är inriktad på närmarknaden. Ett problem för svensk äppelodling är konkurrens från importerade äpplen. De stora livsmedelskedjorna i Sverige föredrar att importera, bl.a. för att svenska äppelodlare inte är tillräckligt stora för att kunna garantera stora och tidsbestämda leveranser. Detta söker man inom trädgårdsnäringen att kompensera genom att gå samman för att med samordnad distribution och gemensam marknadsföring möta kraven från detaljhandelns inköpscentraler. Ett annat hinder i konkurrensen med EU-länderna är att arbetsgivaravgifterna är högre för svenska odlare än för konkurrenterna i andra länder. För att åstadkomma likvärdiga konkurrensbetingelser föreslår Ytterligare nackdelar för svenska odlares konkurrensförmåga är skillnaderna mellan olika länders vilja att låta sina odlare få del av olika EU-stöd. Dessa stöd kräver som regel att mottagarlandet självt bidrar med en delfinansiering av stödet av olika storlek för olika bidrag. Som nytt EU-land måste Sverige snabbt uppmärksamma denna fråga och ställa upp och ta sin del av ansvaret, så att den svenska trädgårdsnäringen får sin del av stödet. Det kan gälla EU:s strukturstöd, som t.ex. konkurrenterna i Tyskland och Danmark har. Investeringsstöd är en annan mycket viktig del när investeringar nu skall göras för att klara den nya konkurrenssituationen. Startstöd för förädling är ytterligare en möjlighet. Kanske är marknadsföringsstödet, vid sidan av investeringsstödet, ett av de mest aktuella stöden som utgår med upp till 60 % av kostnaderna för marknadsföringsprojekt i syfte att öka konsumtionen av äpplen. Herr talman! Vi i Miljöpartiet har försökt hindra att Sverige hamnar i denna sjuka marknadssituation som flödar av bidrag och gynnar storproduktion av transporttåliga trädgårdsprodukter av lägre kvalitet. Men när vi nu ändå befinner oss i denna situation måste vi agera kraftfullt för att få behålla och vidareutveckla en trädgårdsnäring som kan ge det svenska folket högkvalitativa produkter samt garantera god tillgång på den giftfria och välsmakande föda som våra svenska trädgårdar kan och vill odla. Trädgårdsnäringens egna organisationer gör vad som på dem ankommer. För att arbetet skall bli framgångsrikt måste svenska staten ta sin del av ansvaret, så att erforderliga stöd från EU blir tillgängliga för våra inhemska odlare. Jag yrkar därför bifall till reservation 3, mom. 3

Herr talman! Vi har i dag att behandla betänkandet om fäbodar, fäbodbruket, ekologiskt framställda produkter m.m. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan. För att börja med fäbodbrukets betydelse, som en del i bevarandet av ett levande kulturlandskap, vet vi att frågan har diskuterats och behandlats vid riksmötet 1990/91. Då konstaterades att levande fäbodar, mycket riktigt, är en förutsättning för att kulturarvet skall bevaras. Riksdagen har även beslutat att miljöprogrammet skall ges stöd för bevarande av värdefulla natur och kulturområden. Här framhålls bl.a. att stöd kan utgå till naturbetesmarker. Förra riksmötet fattade även beslut om bevarandeplaner för lantraser. Stöd kan även utgå för bevarande av utrotningshotade husdjursraser. Nuvarande regering har tillsatt en kommitté för den biologiska mångfalden. Motionären oroar sig, med all rätt, för att det tidigare har varit lätt att förvärva fastigheter i glesbygden och att en levande landsbygd därigenom utarmas. Ansvaret för detta måste därför ligga så lokalt som möjligt. Länsstyrelserna skall därför ansvara för förvärvstillstånden enligt en lag från 1991. Utskottets majoritet och även regeringen är medvetna och övertygade om att fäbodkulturen skall bevaras. Det har även väckts en motion om att ändra slaktvikterna för att få EU-bidrag. Vi har för en kort tid sedan här i kammaren beslutat om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP. Vi måste nu vara väldigt försiktiga med att göra undantag från de regler som vi då beslutade om. Vår vision är en annan. Jag tror att vi måste få minskade regleringar och därigenom minskade kostnader för statskassan. Trädgårdsnäringen är en fin näring som vi under vårkanten har besökt väldigt mycket, runt Stockholm och runt mitt hemlän Sörmland. Vi har i dag en möjlighet att genom EU:s strukturstöd ge stöd till yngre jordbrukare samt stöd till bearbetning och avsättning för jordbruks och skogsprodukter. Dessa stöd kan även komma trädgårdsnäringen till del. Jag känner till det kvalitetstänkande och den vision som svensk trädgårdsnäring har i dag. Därför känner jag ingen oro för näringens utveckling. Som konsumenter tittar vi efter symbolen Svenskodlat, för då vet vi vad vi får. Regeringen har fått i uppdrag att se över frågan om arbetskraftskostnader i samband med korttidsarbete vid tillfälliga skördar för att konkurrensen inte skall snedfördelas internationellt sett. Herr talman! EU och trädgårdsnäringen: EU har i dag bara minimiregler när det gäller köksväxter. Det ligger i trädgårdsnäringens och konsumenternas intressen att en hög kvalitet på dessa produkter presenteras. Av den anledningen pågår diskussioner mellan Vår verksamhet har klara miljömål, vilket är ett naturligt ansvar för mig och mitt parti. Kväveläckaget skall minska till hälften till i år, 1995. Ammoniakutsläppen skall minska med 25 % fram till samma tidpunkt. Vi skall även utreda hur vi kan gå vidare när det gäller ammoniakutsläppen. När det gäller fördelningen av mjölkkvoterna kommer vi, som ni vet, att kräva att lantbruket får en rejäl gödselanläggning för att ammoniakutsläppen skall minska. Även handelskvävet skall minska. Vi räknar med en minskning på 20 %, vilket tar ungefär 25 odlingssäsonger. För att uppnå detta har vi nyligen också höjt miljöavgifterna på handelsgödsel. Det pågår också en diskussion om andra avgifter när det gäller bekämpningsmedel och annat.
Herr talman! Jag skall kort säga något om trädgårdsnäringen. Jag är medveten om att det finns en del stöd, både startstöd och stöd till marknadsföring. Men det som vi har tagit upp i vår motion handlar om andra kostnader - kostnader för investeringar i maskiner, lagerlokaler och annat. Det är fråga om stora kostnader som kan vara betungande, även för den som inte är nystartad. Det handlar ju ofta om dem som ställer om från konventionell produktion till ekologisk produktion, vilka behöver göra nya och större investeringar. Här tycker jag att det har uppstått en lucka i hanteringen, eftersom de stöd som finns i dag inte kan utnyttjas. Därför är det som Michael Hagberg säger intressant, att det pågår diskussioner mellan trädgårdsnäringen och Jordbruksverket. Det skulle vara intressant att få höra vad dessa diskussioner handlar om. Är det den här typen av stöd som diskuteras eller vad är det man diskuterar?
Herr talman! Jag tycker också att det skall bli väldigt intressant att få höra vad dessa diskussioner kommer att resultera i. Det har ännu inte varit några direkt protokollförda sammanträden, men vi kommer att få löpande rapporter. Odlarna i vårt land har kunnat möta konkurrensen från andra länder på ett sätt som har gjort att de har kunnat öka sin produktion av bl.a. tomater och andra växthusprodukter. Samtidigt har man kunnat gå över till giftfri odling parallellt med att vi konsumenter har krävt att de produkter som vi köper från denna näring är giftfria och att de kommer från ekologisk odling. På så vis kommer de att ha och har en konkurrensfördel. Det har odlarna märkt, eftersom deras produktion inte räcker till för efterfrågan. De fria företagarna inom trädgårdsnäringen ser därför möjligheten att investera, och de vågar investera. Då är inte huvudproblemet ökade bidrag, utan huvudproblemet här är, som i många andra delar av samhället, att räntan är för hög. Vi skall ta upp kampen för att sänka räntan. Det kanske vi kan göra tillsammans, Maggi Mikaelsson.
Herr talman! Dess värre hänger det nog inte på mig om räntan skall gå upp eller ner. Jag skulle gärna bidra till att den går ner, om jag kunde. Det jag var nyfiken på var vad det är som man diskuterar. Är det detta med konkurrenssituationen mellan finska och svenska tomatodlare, mellan svenska och norska jordgubbsodlare eller är det detta med att kostnaderna ökar? Det är de höga kostnaderna som är ett problem för många som övergår till att producera trädgårdsprodukter. Kostnaderna är höga. Som jag sade i mitt anförande är det inte ovanligt med flera hundra tusen kronor per hektar i investeringskostnader om man skall bygga växthus eller lagerlokaler. Det är väldigt viktigt att vi bevarar och värnar om den svenska produktion som vi har. Som sagt, mycket av produktionen är sådant som skall konsumeras väldigt nära där det produceras eller tvärtom. Jag tror att det är väldigt viktigt att diskussionen kommer i gång. Det kommer att bli en del snedfördelningar. Jag håller med om att man inom trädgårdsnäringen inte i första hand är intresserad av bidrag. Det tycker jag är positivt, och det har också debatten givit uttryck för. Samtidigt är det vår uppgift att se till att vi inte skapar obalanser så att vi drar undan förutsättningarna för trädgårdsodlingen när det gäller att kunna behålla den på den nivå som den har i dag.
Herr talman! Vi är medvetna om att t.ex. Finland har övergångsregler som missgynnar trädgårdsodlingen. Dessa övergångsregler missgynnar även andra näringar som finns inom livsmedelsområdet. Detta är ett problem som vi har för avsikt att ta upp med den finska regeringen, nu när vi vet hur den kommer att se ut - det visste vi ju inte för bara någon månad sedan. Trädgårdsodlarna brukar fråga sig hur det kommer sig att de driver en så hård kamp för sin verksamhet här uppe i Norden där det snöar och är kallt - nästan som i Antarktis - när man lika gärna kan odla tomaterna nere i Spanien. Tomaterna mår och växer bättre här än vad de gör i Spanien. Det är alltså inte i första hand värmen som är det viktiga för trädgårdsodlingen utan det är ljuset. Vi har det mycket ljusare längre tid under dygnet här än vad det är i Medelhavsländerna. Från trädgårdsnäringens sida vet man att produkterna blir bättre här. Vi konsumenter kommer att och skall efterfråga svenskodlade produkter. Då vet vi vad vi får. Framför allt är detta miljömedvetet på så vis att tomaten inte har blivit transporterad från Spanien. Men skall vi äta tomater året runt - och det vill väl många av oss - blir vi någon månad under året tvungna att köpa tomater från andra länder. När det gäller just den produkten klarar man inte att producera efter behovet. Detta måste vara motorn och skapa modet att våga investera, inte fler bidrag.

Herr talman! Tänk er att vi en solig sommardag eller en dag med regn och blåst vandrar stigen upp till en levande fäbod. Då går vi ofta förbi betesmarker för fäbodens djur. Markerna liknar inte våra vanliga beteshagar som ännu finns med betande djur, ej heller vår barndoms oerhört många fler betesmarker med stenmurar eller med ädellövträd och enbuskar här och där i hagen. Nej, fäbodbrukarens marker är till stor del både steniga och risiga med vanlig gles skog och blåbärs och lingonris. Det betyder att han inte kan få bidrag till sina oinhägnade betesmarker som han inte ens äger. Betet går tillbaka på gammal hävd att få släppa djuren på skogen. På vår skogspromenad ser vi några getter beta i backen. Ledargeten har skälla om sin hals. Litet närmare fäboden går tre fjällkor och två rödkullor av lantras med tre kalvar. Fäbodarna betyder en hel del för möjligheten att bevara gamla lantraser. Det är en betydelsefull genbank för framtiden, och deras kynne är enastående. Det innebär bl.a. att de kan kalva under dagen och komma hem med sin kalv på kvällen, till skillnad mot de framavlade djuren där det behövs kedjor för att kalvarna skall kunna dras fram. Det finns även svenska kor där man måste använda kedjor, och i EU är det ännu vanligare. Dessa fäbodkor klarar sig med mycket mindre svenskodlat kraftfoder - eller inget alls - än andra kor. De kan gå på smala broar, de hittar hem och skällkon håller reda på sin lilla hjord. Fast de mjölkar ju också mindre förstås. Men vissa barn som är mjölkallergiker kan tåla deras mjölk, kanske mycket beroende på djurens föda som består av obesprutad grönska i stället för importerat kraftfoder. Vi närmar oss nu fäboden där mjölkkrukor står diskade och uppställda mot mjölkboden på en hylla. En gryta står på spisen där man kokar mese samtidigt som man gör sötost, och getosten ligger i sina fyrkantiga trälådor för avrinning. Ty på kvällen bär det av till Bingsjöstämman för försäljning av ostarna. Grannen har bakat tunnbröd som också skall säljas tillsammans med ost, smör och sötost. Även litet smör och kärnmjölk tas med. Allt låter pittoreskt och idylliskt. Men det är ett sätt att leva och att hålla gammal tradition och kunskap levande. Det är ett strängt arbete som fyller större delen av dygnet. Det finns ungdomar som i dag vill ägna sig åt fäbodbruk. Det är kanske inte så många, men redan ett tiotal innebär värdefulla arbeten i glesbygden och skulle öka fäbodbrukarnas antal procentuellt ganska mycket. Fäbodfolket är mer än kultur. Det är ett sätt att leva och dessutom är fäbodbruk en form av ekologiskt anpassat jordbruk. I Sverige satsas det i dag framför allt på en handfull stora och välrenommerade fäbodar som stöds av samhället. De ägs av kommuner och drivs av turistföreningar eller hembygdsföreningar. Besökarna är många. Här får man också en bra uppfattning om hur folk levde förr i världen. Det är viktigt att dessa fäbodar finns. Men de få verkligt levande fäbodarna som ägs och brukas av dem som bor i bygden kommer snart att vara döda fäbodar. Kvar blir endast några turistjippobetonade projekt och fäbodar ombyggda till sommarstugor, trots att det finns människor som vill bli fäbodbrukare. Om vi vill ha ett ekologiskt jordbruk utan kemikalier och konstgödning kan fäbodarna bli både en lönsam och praktisk nisch. Medan djuren betar på fäbodvallen kan man då odla deras foder på andra marker. Men man köper mycket foder om man är fäbodbrukare. Fäbodbrukaren kan inte skaffa sig tillräckligt med maskiner. Sådan ekonomi har man inte på det här lilla antalet djur. Till Landsbygd 90-projektet bör stöd till fäbodsverksamhet vara en naturlig del. Blir det för få djurhållare kvar upphör snart förutsättningarna för de kvarvarande. Det gäller semin, mjölkhämtning, kunskapsöverföring osv. Det gäller också att sedvanerätten glöms bort. Det har varit ganska stora strider mellan sommarstugeägare och fäbodbrukare i de landskap där det finns fäbodar. Tvisterna har gått till domstol, men sedvanerätten har vunnit. Många av dessa fäbodar byggs nu om och blir hästgårdar eller annat. De utgör delvis den sista utposten för rödkullor och fjällkor. Skälen för att inte utarma fäbodarna är många. Det rör sig om så pass få fäbodar att det kan verka som att de inte vore så viktiga för landet, men det är de. Fäbodarna ger en del värdefulla arbetstillfällen i glesbygd. Fäbodbruk lär också människor landskapsvård och ekologiskt odlande. Fäbodarna är viktiga för turismen i de landskap där de finns, oerhört viktiga. Jag menar inte det turistjippobetonade utan att det är viktigt för turismen både med de levande fäbodarna och med dem som mera är uppbyggda för turisterna. Fäbodarna är en kulturell tillgång för att bevara SKB rasen. Dessutom är extensiv boskapsskötsel egentligen det mest lönande som finns, förutom potatisodling. Det är fråga om så små insatser av energi att det som man får ut är rena vinsten. Men ett problem i och med EU-medlemskapet - vilket också Maggi Mikaelsson nämnde - är att slaktvikterna inte uppnås. Man måste alltså ha två tjurar om året som skall väga minst 200 kg, och det kommer inte lantraserna upp i vare sig, efter 10 eller 23 månader. Det är ju märkligt att man inte kan göra undantag när det gäller en helt annan ras. Det är naturligtvis inga som helst problem, om det finns en vilja. I det här sammanhanget handlar det ju om väldigt litet pengar. Sedan kan fäbodbrukarna inte heller räkna in betesarealen. Dels äger de den inte, dels har den inte den beskaffenheten som krävs för att de skall få bidrag till sina betesrätter. Kraven på mjölktank och varmvatten för att få sälja mjölk innebär också större investeringar är man i genomsnitt kan klara av - fäbodarna är ju små. Här behövs också undantag för fäbodbrukare och samarbete med miljönämnderna. Fäbodbrukarna och vissa småbrukare som inte kommer upp i EU:s mjölkkvoter kunde man göra undantag för. Jag hörde om ett fall i Idre där jordbrukaren körde ner mjölken till Idre för att fylla den i tanken men fick inte göra det. Nog går regelsystemet ibland för långt. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! I det här betänkandet tas upp frågor som handlar om EU och kontroll av ekologiskt odlade produkter. Vi vet att EU:s jordbrukspolitik är knölig och byråkratisk. De som har gått in i EU därför att de vill ha en fri marknadsordning skulle titta litet på regelsystemet när det gäller jordbruk. Då skulle de inse att det där inte är mycket som är fritt, inte någon fri marknad precis. Här är det byråkrati, krångel, regler osv. i all oändlighet. Det märks också på byråkratin i Sverige. Vi kan se att Jordbruksverket nu anställer personal. För att klara de regler som finns för jordbruket i EU måste personalstyrkan öka. Vi kan alltså säga att EU när det gäller jordbruket har medfört en rejäl byråkratisering även i Sverige. Vi vet ju att byråkratin i EU administrationen är gigantisk. När det gäller ekologiskt odlade produkter har vi i Sverige haft ett mycket bra system. Vi har KRAV, en kontrollorganisation med frivilliga krafter, och Demeter som kontrollerar biodynamiska produkter. De har fungerat mycket bra. Man har tagit fram en märkning som gjort att konsumenterna haft lätt att hitta de produkter som de vill ha i butikerna. Kontrollen har fungerat mycket bra. Hela systemet borde vi egentligen exportera till EU för att visa hur en kontrollapparat kan se ut utan att bli alltför byråkratiserad. I och med EU finns det risk att det kontrollsystemet slås sönder. I betänkandet fastslås att vi skall behålla KRAV och Demeter. I min motion har vi från Miljöpartiet verkligen velat trycka på det. Vi anser att det som är bra skall vi försöka behålla. I det här fallet är både KRAV och Demeterförbundet oerhört bra kontrollorganisationer. När den gäller den ekologiska odlingen finns en stor risk att den kommer att bli den mest kontrollerade av alla jordbruksnäringar. I betänkandet nämns Statens jordbruksverk, Statens livsmedelsverk, Konsumentverket, länsstyrelserna, kommunernas miljö och hälsoskyddsnämnder, KRAV och Demeterförbundet som skulle kunna komma i fråga som kontrollorgan. Så får det naturligtvis inte bli. Vi måste se till att minska byråkratin där så är möjligt. Vi måste verkligen se till att samordna kontrollen. Jag tror att det är regeringens avsikt att göra det. I motionen har vi verkligen velat trycka på att det gäller att se till att vi inte få parallellt uppbyggda byråkratiska system. Jag kan säga att motionens anda återspeglas i betänkandet. I den reservation som finns fogad till betänkandet har jag snarare velat betona de punkter som vi i Miljöpartiet tycker är ytterst viktiga. Vi i Miljöpartiet står naturligtvis bakom den reservation som vi har. Men för tids vinnande och därför att tonen i betänkandet ändå är åt det hållet som vi önskar yrkar jag inte bifall till den.

Fru talman! Ekologisk odling är viktig, och det har vi debatterat tidigare här i kammaren. Ambitionen är att öka ekologisk odling, inte enbart för miljöns skull utan också för konsumenternas. Efterfrågan har ökat så kraftigt att det t.o.m. börjar bli brist på vissa produkter. I Sverige har vi länge haft krav på hög kvalitet. Det har varit så att producenterna frivilligt har kunnat underkasta sig regler för verksamheten. För dessa regler har KRAV, kontrollorganisationen för ekologisk odling, och Svenska Demeterförbundet svarat. Det har de gjort väldigt bra. KRAV-märkningen är t.ex. välkänd bland konsumenterna. I EG-förordningen anges de krav som skall vara uppfyllda för att produkterna skall få marknadsföras som ekologiskt framställda och vilka krav som skall ställas på odlingen och märkningen. Där finns också föreskrifter om vilken omfattning kontrollen skall ha. I framtiden kommer all produktion och handel med ekologiska produkter att följa EG-förordningen. Bestämmelserna för ekologisk produktion och kontrollapparat är minimiregler, vilket innebär att vi i Sverige får ha strängare bestämmelser. Ingenting hindrar att de som vill kan följa KRAV:s eller Svenska Demeterförbundets regler. Fru talman! Lagen innebär att den som producerar och marknadsför ekologiska produkter - här handlar det om alla produkter som på något vis framställs som ekologiskt odlade - skall följa de gemensamma reglerna. En del i den nya lagen behandlar kontrollssystemet som säger att alla som producerar, bereder eller från tredje land importerar ekologiska produkter skall anmäla det till berörd myndighet och ställa sig under myndighetens kontrollsystem. Det handlar inte bara om produktionen utan också om produkter och marknadsföring. Därför berörs flera olika statliga myndigheter eftersom Sverige har en uppdelning av verksamhet och ansvar. Det finns också möjlighet för myndigheten att utse andra kontrollorgan såsom Utskottet gjorde den bedömningen att det är viktigt att ta till vara den erfarenhet och kunskap som finns hos bl.a. KRAV och Demeterförbundet. När det gäller Miljöpartiets motion yrkande 1 anser utskottet att yrkandet är tillgodosett med tanke på regeringens bedömning att KRAV och Demeter kan, om de själva vill, bli kontrollorgan. När det gäller yrkande 2 har riksdagen tidigare uttalat att EU medlemskapet inte får öka den totala administrationen för statsförvaltningen. Men Sveriges statliga myndigheter har olika funktioner, och därför räknas Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Konsumentverket upp i propositionen. Det handlar ju om produktion, produkter och marknadsföring. De olika myndigheterna har olika funktioner och ansvar.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

Fru talman! Regeringen föreslår att en ny myndighetsorganisation inrättas inom arbetslivsområdet. Av Arbetsmiljöinstitutet, Institutet för arbetslivsforskning och Arbetsmiljöfonden skall enligt propositionen två nya myndigheter skapas: Institutionen för forskning och utveckling respektive Rådet för forskning och utveckling. Från moderat sida är vi starkt kritiska till det sätt på vilket ärendet har beretts i regeringskansliet. Underlaget för den här propositionen är ytterst bristfälligt. Förslaget bygger på riktlinjer för en ny myndighetsorganisation som en arbetsgrupp utarbetat i all hast. Någon remissbehandling av arbetsgruppens förslag har inte förekommit. Genom den ofullständiga beredningen kan man säga att riksdagen i realiteten fråntas möjligheten att avgöra hur väsentliga delar av arbetslivsutvecklingen skall stödjas. Vi är inte ensamma om att kritisera den snabba behandlingen av ärendet, utan kritiken delas av många - både av politiska partier och av organisationer. Bl.a. har Arbetsmiljöfondens vetenskapliga råd hårt kritiserat förslaget. Man säger: "Det är oroande om en så ytlig analys kommer att läggas till grund för en reform som omfattar en betydande del av den svenska budgeten för offentligt finansierad forskning och utveckling." Om bakgrunden till den snabba behandlingen av det här förslaget kan mera sägas. Men jag skall i stället gå över till själva förslaget här. När det gäller inriktningen mot att minska antalet myndigheter och institut går förslaget åt rätt håll. Men som vanligt går regeringen inte helt och hållet så långt som den borde gå. Ändringen borde ha drivits längre. Väsentliga delar i förslaget strider mot viktiga principer, bl.a. inom forskningspolitiken. Förslaget riskerar också att i onödan isolera arbetslivsfrågorna från övrig forskning och utveckling, och det saknar nödvändiga incitament för att säkra forskningens kvalitet. Vi anser att ett institut för arbetslivsutveckling bör bildas med uppgifter inom såväl forskning som utbildning. Institutet bör integreras i universitets och högskoleväsendet. Genom en sådan organisation säkerställer man kvaliteten, samtidigt som fastlagda forskningspolitiska riktlinjer kommer fram också på arbetslivsområdet. Merparten av den forskning som kan komma att bedrivas av institutet bör ske i konkurrens med likartad forskning utförd på annat håll. Det innebär alltså att forskningsresurser bara i begränsad utsträckning bör tilldelas institutet direkt. Här är vi kritiska mot det sätt på vilket regeringen lägger fram sitt förslag. Det är alltså viktigt att den här forskningen kommer fram i konkurrens. Huvuddelen av resurserna bör i stället samlas i ett forskningsråd. Ledningen för det föreslagna institutet bör, anser vi, utses genom den högskola som institutet knyts till. Ledningen skall tillföras kompetens med rik erfarenhet av olika aspekter på arbetslivsområdet. Vi anser att den arbetslivsforskning som skall bedrivas skall hålla hög internationell klass och vara relevant för svensk arbetsmarknad och för förhållandena på arbetsplatserna. För att säkerställa detta och för att åstadkomma den mångfald och det urval av forskningsprojekt som är önskvärt är det väsentligt att merparten av de medel som regeringen föreslår överförda i en ny myndighetsstruktur i stället förs till ett forskningsråd. Rådet för arbetslivsforskning för den tillämpade forskningen på arbetslivsområdet bör därför inrättas. Rådet skall efter ansökan och i öppen konkurrens fördela forskningsanslag till forskare och forskningsinstitutioner, t.ex. det föreslagna forskningstinstitutet, för att bedriva forskning på området. Rådet, anser vi, skall ledas av en styrelse med kompetens både från vetenskapen och från olika delar av arbetslivet. Styrelsen bör till sitt förfogande ha en utvärderingsorganisation där forskare skall vara i klar majoritet. Rådet skall fungera i nära samverkan med övriga forskningsfinansierade myndigheter, t.ex.

En stor del av arbetslivspolitiken och den tidigare medelstilldelningen har haft en inriktning mot områden som vi anser är att betrakta som rent arbetsgivaransvar eller rent fackliga frågor. Detta har kommit att speciellt gynna de stora organisationerna och de stora företagen. Arbetsmiljöarbetet och syftet med en framgångsrik arbetslivspolitik har inte i samma utsträckning kommit de mindre företagen och organisationerna till del. Vi för vår del anser det viktigt att värna forskning och information inom arbetslivsområdet och att lägga ett större ansvar för arbetsmiljöfrågor och tillsynsverksamhet på arbetsgivare, arbetstagare och deras organisationer. Vidare föreslår vi att den organisationskommitté som regeringen förutskickar i propositionen får i uppdrag att göra en grundlig genomgång av befintlig verksamhet som i dag sker inom Arbetsmiljöinstitutet och Institutet för arbetslivsforskning. Dessutom gäller det näraliggande uppgifter som Arbetarskyddsverket har. Sammanfattningsvis tycker vi att man klart och tydligt skall se till att det organ som har pengarna också är det organ som fördelar pengarna efter det att ansökningar kommit in, så att man får en helt och hållet fri forskning. Vi tycker också att man skall göra en grundligare genomgång av de olika åtgärder som finns nu. I det här sammanhanget är det också, som vi ser detta, viktigt att både företagen och de anställdas organisationer tar ett större ansvar för detta än vi tycker framgår av regeringens förslag. Vi har även en annan syn på finansieringen än vad regeringen har. Fru talman! För att inte förlänga debatten vill jag bara till slut säga att jag givetvis står bakom alla de moderata reservationerna. Men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I och för sig känns det mycket tråkigt att behöva stå här i talarstolen och återigen konstatera att riksdagen har att ta ställning till ett förslag som både är dåligt berett och helt saknar en analys av vilka konsekvenser förslaget har för forskningen och arbetet med arbetsmiljö och arbetslivsfrågor. Förslaget om att samordna arbetet med arbetslivsforskning och arbetsmiljöaktiviteter till en ny myndighet grundas på en utredning som genomfördes under två månader och av en ensamutredare. Förslaget har varken remissbehandlats eller varit föremål för samråd med arbetsmarknadens parter. Jag tycker att det är tråkigt. Det visar på en brist på respekt för de här stora frågorna att man inte grundligare utreder och bereder den här frågan innan ett förslag presenteras. Jag kan också konstatera att regeringens förslag har brister när det gäller att vara tydlig om inriktningen av de nya myndigheternas arbete. Vi i Vänsterpartiet har därför i vår motion tagit upp frågan om inriktningen. Vi pekar där särskilt på behovet av forskning kring de nya anställningsformerna, kring distansarbetet och kring uthyrningen av arbetskraft. Dessutom pekar vi på vikten av en fortsatt och utbredd kunskapsspridning i arbetslivet om forskningsresultaten. I vår motion lyfter vi också fram behovet av kvinnoforskning. Men i propositionen nämner man inte med ett enda ord vilken inriktning kvinnoforskningen skall ha i den nya myndigheten. Vi i Vänsterpartiet anser att kvinnoforskningen inom det nya FoU-institutet måste få en ökad andel av de totala resurserna. Det handlar om kvinnors makt och inflytande i arbetslivet, om kvinnors arbetssätt, om invandrarkvinnornas arbetsliv och om löne och arbetsvärdering. Lönediskrimineringens orsaker och sambandet mellan arbetslivet och kvinnors ansvar för hemarbete måste uppmärksammas. Detta måste göras i kombination med att man undersöker hur arbetsliv och arbetstider behöver ändras. Det handlar alltså om en praktiknära kvinnoforskning som skall vara ett viktigt verktyg för att uppnå jämställdhet i arbetslivet. I betänkandet skriver utskottet att det inte finns några skillnader mellan Vänsterpartiets förslag till inriktning och propositionen och att de problem som vi redovisar bör prioriteras inom forskningen. Vi är nöjda med den skrivningen, men det känns också angeläget att här särskilt lyfta fram att den nya myndigheten har att prioritera de forskningsbehov som jag nyss har redovisat. Vad vi är mindre nöjda med är förslaget till finansiering av forskningen. Utskottet föreslår att finansieringen skall ske över budget. När Arbetsmiljöfonden inrättades 1972 skedde det via en överenskommelse med parterna. De fackliga organisationerna avstod från löneutrymme. I stället bestämdes att en del av arbetsgivaravgifterna skulle gå till en fond vars medel skulle gå till forskning om arbetsmiljön. Bakgrunden var de starkt ökade kostnaderna i sjukförsäkringssystemen. Man ville komma åt den farliga arbetsmiljön som leder till sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Finansieringen vilar alltså på en överenskommelse med parterna. Det är mycket olyckligt, tycker vi, att regeringen ensidigt bryter den överenskommelsen utan att ens ha samrått med parterna. Det andra problemet med förslaget är att det alltid måste finnas utrymme för långsiktig forskning som löper över flera budgetår. Då är det mycket olämpligt att avveckla det nuvarande finansieringssystemet, utan att det finns konkreta förslag på hur en långsiktig forskningsfinansiering kan lösas. Regeringen har uppmärksammat det här. Man säger att man skall kunna fatta beslut om projekt som löper på upp till sex år, och sedan lämnar man problemet. Det finns alltså inga konkreta förslag på hur detta skall gå till, hur stor andel av medlen som kan bindas till den långsiktiga forskningen och framför allt vem som skall avgöra det. När man en gång inrättade Arbetsmiljöfonden var det en prioriterad fråga att arbeta med arbetsmiljöforskning. Behovet var stort, och det har inte blivit mindre. Man valde då att reservera särskilda medel i form av delar av en arbetsgivaravgift för att långsiktigt säkerställa den här forskningen. Man ville inte att forskningen skulle vara beroende av statsskuldens storlek eller andra faktorer som kunde påverka finansieringen. Man eftersträvade en långsiktig och stabil finansiering. Innan regeringen har konkretiserat sitt förslag om hur man skall kunna garantera den långsiktiga forskningen och hur man skall säkerställa parternas inflytande över forskningen är det både oklokt och olämpligt att avveckla nuvarande finansieringsform. Vi anser att rådet för FoU skall överta Arbetsmiljöfondens medelsreserv och direkt erhålla tidigare andel av arbetarskyddsavgiften. Forskningen skall alltså vara direkt finansierad av arbetarskyddsavgiften, medan övrig verksamhet för den nya myndigheten kan finansieras över statsbudgeten. Betänkandet behandlar också andra frågor inom arbetslivsområdet. Det innehåller bl.a. Vänsterpartiets motion om kompetensutveckling och framtidsfonder. Statistiska centralbyrån redovisar varje år uppgifter om företagens vilja till kompetensutveckling av de anställda. I rapporten om personalutbildning redovisar man år efter år att de som har högst utbildning också får mest personalutbildning. 1994 redovisades av SCB som ett rekordår för företagens personalutbildning. Men även under ett rekordår visar det sig att nästan två tredjedelar av de sysselsatta inte får någon personalutbildning alls. De som har de sämsta lönerna och det minsta arbetsinnehållet satsas det minst på. Detta görs i ett läge där vi vet att rätten och möjligheten till kompetensutveckling i arbetslivet är grunden för att människor skall kunna stanna kvar i arbetslivet och inte sorteras bort när det införs ny teknik och nya arbetsuppgifter. Ökad kompetens ger flexibilitet, man kan fritt välja arbete i framtiden. För landet innebär en svag kompetensutveckling sämre näringsstruktur, minskad utvecklingskraft och produktivitet samt högre kostnader för socialförsäkringar och sjukvård. Svenskt arbets och näringsliv behöver satsa mer på utbildning för alla och utveckla arbetsorganisationen för att kunna möta framtidens krav. Fördelningspolitik handlar inte bara om pengar. Rätten till kompetensutveckling är minst lika viktig. I fråga om kvinnors underordning i arbetslivet är kompetensutvecklingen central. Kvinnor har sämre löner, mer arbetsskador och mindre inflytande i alla maktcentra. Därför är kvinnors rätt till kompetensutveckling en hävstång i kampen för jämställdhet. För att säkerställa allas rätt och möjlighet till kompetensutveckling och för att fördjupa och utveckla arbetet med arbetsorganisationer som motverkar dåliga arbetsmiljöer och i stället utveckla en delaktighet och ett inflytande i arbetslivet föreslår Vänsterpartiet att det inrättas ett system av framtidsfonder. Fonderna skall finansieras av ett vinstdelningssystem. I avvaktan på att detta system tas fram föreslår vi att finansieringen skall ske via en höjd bolagsskatt och att det överskott som i dag återstår av Arbetslivsfondens medel förs över som en grundplåt till Framtidsfonden. Detta är en viktig satsning för framtiden. Betänkandet tar också upp Vänsterpartiets förslag om tillsyn och utveckling av arbetsmiljöverksamheten på arbetsplatserna och vårt förslag till inrättande av en kunskapsbank med information om arbetsskador, sjukfrånvaro, personalomsättning, m.m. på de olika arbetsplatserna. I dag fungerar arbetsmarknaden så, att arbetsgivarens ekonomiska ansvar för de anställda upphör när de anställda har blivit sjuka, även om det är arbetsmiljön och produktionsmetoderna som har gett upphov till skadorna. Det här är ansvarslösheten satt i system, en slags slit-och-släng-mentalitet där arbetsgivarna inte behöver ta ekonomiskt ansvar för dåliga arbetsmiljöer. De kostnaderna övervältras i stället på staten och på den enskilde individen. Det är dags att införa ett system där vi återför de här kostnaderna till dem som står för de dåliga arbetsmiljöerna och att vi ökar trycket på att aktiva åtgärder sätts in på arbetsplatserna. Ett första steg i det arbetet är att få information om de dåliga arbetsmiljöerna och att kartlägga var de finns. Då krävs det att det byggs upp en kunskapsbank med information om arbetsskador, sjukfrånvaro, personalomsättning, m.m. på de olika arbetsplatserna. Information om arbetsmiljön och dess personaleffekter skall sedan föras in i företagens redovisning för att skapa möjlighet att klassificera arbetsplatserna i förhållande både till branschen och till yrket. Informationen skall sedan finnas på arbetsförmedlingen, så att den kan påverka de arbetssökandes val på marknaden, och så att företagen tvingas till förbättringsåtgärder. Det är dags att sätta ljuset på de arbetsplatser som producerar över 40 000 förtidspensionärer varje år och över 100 000 långtidssjukskrivna. Det är mycket förvånande att inte socialdemokraterna delar den uppfattningen. Förslaget innehåller inga ekonomiska åtaganden eller utgifter, utan innebär endast att de sämsta arbetsmiljöerna synliggörs, liksom omfattningen av de kostnader och de konsekvenser som vissa arbetsgivare övervältrar på staten och på individen. Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservationer 4, 6 och 8.

Fru talman! Jag vet att tiden är knapp, men jag måste ändå ställa två frågor till Christina Zedell. Jag är mycket glad att vi tycks ha en gemensam syn på arbetsmiljöforskningens betydelse och inriktning. Men det finns en sak som oroar mig. Jag försökte säga det i mitt anförande. Hur skall vi garantera en långsiktig finansiering av den forskningen? Christina Zedell använde just det uttryck som jag är så orolig för. Hon talade om det rådande finansiella läget. Det var just motivet till att man kopplade finansieringen till en arbetsgivaravgift. Detta var en prioriterad fråga. Den skulle hållas utanför våra vanliga finansieringssystem. Det skulle garantera att den här prioriteringen skulle fortsätta även under tider med svaga statsfinanser. Hur garanterar detta förslag, enligt Christina Zedells mening, den långsiktiga finansieringen? Min andra fråga är: Varför kan inte socialdemokraterna tänka sig en uppbyggnad av en kunskapsbank kring de sämsta arbetsmiljöerna? Det är inte ett förslag som kostar pengar, men det skulle sätta fokus på de arbetsplatser som producerar de flesta arbetsskadorna.

Fru talman! Christina Zedell svarade inte på min fråga om varför socialdemokraterna inte kan ställa sig bakom att vi bygger upp en kunskapsbank för att registrera de sämsta arbetsplatserna, med den värsta arbetsmiljön. Jag riktar därför denna fråga återigen till När det gäller parternas insyn och aktivitet i den nya myndigheten tror jag liksom Christina Zedell att man kommer att vara aktiv. Detta är en helt prioriterad fråga. Men vilken roll kommer parterna att få när det gäller att åstadkomma finansiering av långsiktig forskning? Hur stor andel av budgeten skall man kunna disponera, och vad händer i tider av besparingar? Skär man ned på budgeten när allt är uppbundet i långsiktiga projekt? Just detta är en fara. Häri ligger skillnaden med den nya finansieringsprincipen, enligt vilken finansieringen tas in i statsbudgeten. Detta har visserligen Vänsterpartiet inte något emot, men det innebär att man släpper kopplingen till de reserverade medel som kom till därför att detta var en prioriterad uppgift, som skulle leva över konjunkturuppgångar och konjunkturnedgångar och kvarstå mycket länge. Vi ser stora faror i att regeringen nu släpper denna koppling.

Fru talman! Vi har varit kritiska mot detta förslag, bl.a. därför att man i detta avviker från den princip för forskningspolitiken som riksdagen fastlade för två år sedan, så att det blir risk för att arbetslivsforskningen isoleras från övrig forskning. Det har i vissa av remissvaren framkommit att man är litet orolig för att det inte blir en fördelning av anslag till forskare och forskningsinstitut efter ansökningar i öppen konkurrens till rådet för forskning och utveckling. Har man för avsikt att låta forskare konkurrera om dessa medel, så att man kan få en högkvalitativ forskning även inom detta område, eller kommer man inte att låta en fri konkurrens finnas inom detta forskningsområde?

Fru talman! Jag uppfattar det som positivt att det inte är några delade meningar mellan oss i konkurrensfrågan. Jag har i min hand ett papper från Arbetsmiljöfondens vetenskapliga råd, som består av ett antal professorer inte bara från Sverige utan också från Norge och Finland. Man framför där oro för att det inte kommer att bli en konkurrens på likvärdiga villkor utan att vissa delar av denna forskning kommer att gynnas. Om de är oroliga i onödan är ingen gladare än jag. Kan jag tyda Christina Zedells svar så att det kommer att bli en konkurrensutsättning och att man finner forskningen inom arbetsmiljöområdet lika viktig som all annan forskning, så att den därmed ges samma prioritet?

Fru talman! Mitt inlägg blir närmast en kort deklaration, som bygger på det särskilda yttrande som fyra partier har fogat vid detta betänkande. Folkpartiet hör till dem som är kritiska till att regeringen lägger fram förslag om genomgripande förändringar av arbetslivsforskningens organisation utan att frågan är ordentligt beredd. Avsaknaden av remissbehandling gör riksdagens underlag ofullständigt. Genom att propositionen tagits fram i stor hast har synpunkter från forskare och andra berörda intressenter inom eller utanför berörda myndigheter inte beaktats. Som examensprov på beredning måste denna hantering ges ett dåligt betyg. Majoritetens talesman säger här att regeringen skall återkomma till olika frågor, och det bekräftar väl intrycket av en undermålig beredning. Vi är dock beredda att acceptera en samorganisering av de forskningsutförande delarna av Arbetsmiljöinstitutet, Institutet för arbetslivsforskning och Arbetsmiljöfonden dels som ett led i saneringen av statens finanser, dels för att stärka möjligheterna till nära kontakt, samverkan och ömsesidig påverkan mellan forskning och arbetsliv. Från Folkpartiets sida kan vi acceptera att arbetslivsforskningen finansieras över budget och att Arbetsmiljöfonden läggs ned under följande förutsättningar: 1. Att möjligheten till långsiktighet i forskning och annan verksamhet, bl.a. den arbetsmiljöverksamhet som bedrivs på arbetsplatserna, inte går förlorad. 2. Att den inriktning som riksdagen ställt sig bakom att statlig verksamhet i görligaste mån skall redovisas över budgeten fullföljs. Det var för övrigt ett skäl som regeringen angav då Arbetsmarkandsfonden avskaffades och kostnaderna för arbetslösheten redovisades i budgeten. Folkpartiet kan med viss tvekan acceptera att de 600 miljonerna från Arbetslivsfonden förs över till statsbudgeten för delfinansiering av höstens ekonomisk-politiska proposition nr 25, trots att vi med undantag för starthjälpen var kritiska till inriktningen av förslaget. Vi anser att pengarna skulle ha kunnat användas bättre, t.ex. för att understödja en expansion av näringslivet, samt för bättre möjligheter att skapa företag runt uppfinningar och innovationer. Att nu regeringen tänker återkomma om finansiering av förslagen i höstens proposition understryker det berättigade i den kritik som då framfördes från vår sida, nämligen att förslagen saknade ett ordentligt ekonomiskt underlag. Nu säger Christina Zedell att man skall återkomma i kompetensfrågorna. Hon gör en uppräkning som jag i och för sig inte har några invändningar emot. Det är kloka och bra saker som hon säger. När det gäller forskning och nya upptäkter tror jag att vi skall lägga till en dimension, nämligen att det gäller att dra slutsatser av det man redan vet om att undanröja uppenbara faromoment. Man kan till och med våga säga att sunt förnuft är en god stöttepelare när vi arbetar med att undanröja dåliga arbetsmiljöer. Sammanfattningsvis är det vår uppfattning att det behövs en sektorsbedriven arbetslivsforskning i landet. Vi godtar förslaget till ny organisationsstruktur på området. Jag tror ändå, fru talman, att det är viktigt att slå fast att det är angeläget att forskningsresultaten verkligen sprids och kommer till användning i arbetslivet. Jag instämmer i det Christina Zedell sade på den punkten. Vi menar att den omorganisering som nu företas inte får äventyra det stöd som för närvarande kanaliseras till utbildningsinsatser och annan arbetsmiljöverksamhet på arbetsplatserna. Det är annorlunda uttryckt mycket angeläget att nå ut i forskningshandens yttersta fingertoppar. En väsentlig del av dessa insatser utgörs av arbetsmiljöutbildning t.ex. i studieförbundens regi. Vi förutsätter att de nya myndigheterna kommer att upprätthålla en bred samverkan med arbetslivet så att den nya kunskap som kommer ut av forskningen blir till nytta för enskilda människor och för näringslivet i stort. Med det yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! I denna debatt kommer, förutom jag själv, Henrik Landerholm att delta från den moderata utskottsrepresentationen. Den uppdelningen gör att jag så här inledningsvis kommer att ta upp några frågor som jag själv tycker är principiella, eller möjligen bara intressanta. Dagens försvarsdebatt som i första hand, naturligt nog, handlar om det årliga budgetbetänkandet äger knappast rum i skenet av men väl i skuggan av ett beredningsarbete som pågår inför ett nytt försvarsbeslut. Utöver att behandla budgetbetänkandet avseende nästa budgetår med en under ett mellanår något ytlig säkerhetspolitisk översikt har utskottet också tagit upp frågan om de kvarstående ekonomiska problemen inom försvarsmakten. Jag kommer att stanna något vid det. Vi moderater framförde i vår kommittémotion synpunkter på vad vi betecknade som en glättad syn i budgetpropositionen om säkerhetspolitiken. Den snabba omvärldsförändring som skedde åren närmaste före år 1992 års försvarsbeslut var svårbedömnd. Vi moderater var då försiktiga med att dra alltför långtgående positiva slutsatser av en så i grunden omstöpt säkerhetspolitisk situation. Nya strukturer och nya demokratier behöver tid på sig för att bli stabila. Om situationen var svårbedömd för tre år sedan är det lättare nu att konstatera att försiktighet med den långsiktiga och positiva snabba utvecklingen har sina företräden. Förhoppningen om en snabb demokratiserings och stabiliseringsprocess i Ryssland har inte infriats. Att det pågår krig i Europa sedan flera år är ett sorgligt faktum. Det grundläggande budskapet i vår motion är därför - nu som tidigare - behovet av ett långsiktigt synsätt avseende säkerhetspolitiken. Minst två tredjedelar av den tid som ett försvarsbeslut har påverkan på när det gäller utbildning och materielförsörjning är inte överblickbar. Därför måste vi, som alltid, ha de säkerhetspolitiska marginalerna på vår sida om säkerhetspolitik skall göra skäl för namnet. Vi är inte alltid säkra på att regeringen har den marginalen, och det kritiserar vi i reservation 1 i betänkandet. En utlöpare i lördags från de säkerhetspolitiska resonemangen just nu, i första hand förd i Försvarsberedningen, kan jag i detta sammanhang inte underlåta att kommentera, så mycket mer som den bär skuggboxningens prägel. Jag har - vill jag gärna skjuta in - sett i dagens SvD att försvarsministern i går gjorde Berga den äran och tog del av vad som fanns där ute. Vi fick också besked om att försvarsministern intog pytt i panna på 35 m djup. Väl bekommet! Jag tror att det var en behaglig utfärd. Det är dock med ytterst blandade känslor som jag nu knyter an till artikeln i förra veckan. Då befann sig försvarsministern också på synnerligen djupt vatten. På minst sju alnars djup uppskattar jag att den medarbetare till försvarsministern befann sig, som producerade artikeln till Dagens Nyheters lördagsnummer. Jag frågar: Vari ligger vettet att måla upp en bild, helt efter eget huvud, av vad andra partier vill, och därefter polemisera mot detta? Jag drar mig inte för att kalla tilltaget ynkligt. Försvarsministern kallar det semantiskt hårklyveri att önska en studie av hur ett utvidgat eller förändrat NATO påverkar det Europa där vi är en av medlemmarna. Att varken Folkpartiet eller Moderaterna begärt svenskt medlemskap generar på inget sätt försvarsministern. "Dom kom som tjuvar om natten", skriver försvarsministern, med sina skrivelser och begärde utredning om NATO-anslutning. Jag kan omöjligt bortse från lögnen i sammanhanget, men nöjer mig med att konstatera - vilket är mycket mera mänskligt - att det inte är mycket bevänt med den i beredningssammanhanget omtalade öppenheten och viljan till samarbete. Försvarsministern fortsätter: "Sverige har för sin del inget intresse av att alliansförhållandena i vår omvärld förändras. Vi har inget säkerhetpolitiskt intresse av att det byggs upp nya militärblock i Europa." Nej, det må så vara. Men varför ägna sig åt utåtriktad verklighetsflykt på detta sätt? Vi vet ju att hela gamla Östeuropa vill bli NATO-länder och att de baltiska länderna åstundar NATO-anslutning. Vi vet att grannlandet Finland för en debatt om eventuellt medlemskap, för övrigt utan åthutning ifrån någon. Nej, försvarsministerns artikel är ett av de mera säkra sätten att förvissa sig om att den tvåtredjedelsberedning som nu sitter också får fortsätta som rumphuggen beredning. Avseende lögnen så kanske vi kan lösa den mera bilateralt, men jag tycker att också den kräver sin förklaring vid ett annat och kanske bättre valt tillfälle. Så, fru talman, några ord om den del i betänkandet där utskottet utan formella initiativ från regeringen tar upp till behandling frågan om det s.k. svarta hålet. Utskottet har gjort sig underrättat om att det finns ett underskott i budgeten om ca 4 miljarder kronor. Det bör i sammanhanget observeras att regeringen frångått nu gällande försvarsbeslut på så sätt att man inte låter i försvarsbeslutet ingående kompensationssystem gälla. Sannolikt var det för att få stöd för att detta synsätt var gångbart som regeringen tillkallade en expertgrupp för att syna kompensationssystemets giltighet i just detta fall. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det överraskade regeringen att expertgruppens svar till regeringen blev att av de 4 miljarder kronorna hade funnits anledning förvänta att kompensationssystemet skulle återföra 2,7 miljarder kronor. Det hade varit enklare, försvarsministern, att lösa glappet mellan 2,7 och 4 än att ge ut alla de 4 - så mycket mer som det inte heller nu finns någon lösning på de problemen. Med hänsyn till att frågan togs upp som ett initiativ från utskottet förelåg inte möjlighet till förslag från oppositionens sida om hur vi faktiskt skulle hantera underskottet och på bästa sätt kunna lösa det. Mot denna bakgrund föreligger bara s-sidans idé om en lösning, om den nu kan kallas för lösning. Som jag nyss gjorde bemärkt hade det varit mest naturligt att lösa huvuddelen av problemet genom att hålla kompensationssystemet intakt. Detta är för övrigt också helt i linje med det moderata synsättet att profilen för det löpande försvarsbeslutet så länge det är möjligt skall ligga fast. Vi anser att regeringen tämligen i onödan och en aning oskickligt har gått ifrån det och därigenom skadat försvarets intressen. Vi har i ett särskilt yttrande fogat till betänkandet klargjort att vi vid justeringstillfället - mot bakgrund av de omständigheter jag har redogjort för - inte kunde ta ställning till finansieringen. I den nu uppkomna situationen har vi inte heller kunnat göra det. Vi menar helt enkelt att det borde och måste vara regeringens sak att återkomma till riksdagen med förslag till reella lösningar. Jag kan inte underlåta att peka på att genom att det gäller ett engångsbelopp uppfattas det mera som ett råd, men det borde vara möjligt för regeringen att rent av avyttra statlig egendom för att lösa det här problemet i stället för att skada materielprojekt, utbildning och andra för försvarsmakten väsentliga saker. Vi tycker att det är ett anständighetskrav att regeringen kommer med en plan för att eliminera de mera långsiktiga konsekvenserna av den uteblivna priskompensationen. Fru talman! Med det anförda vill jag säga att jag självfallet till mycket stora delar står bakom utskottets betänkande, men jag gör det naturligtvis med de ändringar som våra reservationer på några ställen ger anledning till. För undvikande av osäkerhet när det gäller hur vi tänker votera vill jag nu yrka bifall till reservationerna 1, 6 och 15.

Fru talman! Världens folk står inför gigantiska utmaningar. Jag vill börja med detta konstaterande eftersom det är viktigt att anlägga ett globalt perspektiv i den säkerhetspolitiska diskussionen. Världsfattigdom, krig och global förstörelse av miljö och naturresurser är tre av världssamfundets grundproblem. Globalt samarbete är den enda möjliga vägen för att nå en rättvis, fredlig och ekologiskt hållbar utveckling. Vi kan konstatera att krig och konflikter närs av fattigdom, misär och diktatur. Endast en rättvis värld har förutsättningar att bli en fredlig värld. Den svenska säkerhetspolitiken har i årtionden haft tre ben: 2. värnandet om små staters intressen och 3. en konsekvent neutralitetspolitik. Vi är nog alla överens om att de senaste årens förändringar i Europa har påverkat Sveriges säkerhetspolitiska läge. Det kalla kriget innebar relativt sett en stabiliserande säkerhetspolitisk spänning. Detta förhållande har ändrats, och vi befinner oss nu i en situation med instabil avspänning. Därtill kommer nya hotbilder där ekonomiska, ekologiska och sociala problem liksom etniska konflikter har en mer framträdande plats, som hot mot vår nationella säkerhet och mot den internationella freden. Det är utifrån detta läge som Sveriges traditionella säkerhets och försvarspolitik måste analyseras och utvecklas. Centerpartiet ställer sig bakom regeringens uppläggning av arbetet med kommande försvarsbeslut. Jag är en av ledamöterna i Försvarsberedningen och deltar i det arbetet. Med hänsyn till den uppsatta tidsplanen för ett nytt säkerhets och försvarspolitiskt beslut delar jag utskottets bedömning att det inte är aktuellt att här och nu göra nya försvarspolitiska vägval inför framtiden. Jag vill emellertid på några centrala områden redogöra för min och Centerpartiets inställning. Riksdagen har i samband med beslutet om EU medlemskap slagit fast att "den svenska alliansfriheten består". Den nya säkerhetspolitiska situationen innebär alltså inte att den militära alliansfriheten är förlegad som grund för svenskt agerande - tvärtom är denna hållning konfliktförebyggande och bidrar till avspänningen i vår del av Europa. Enligt Centerpartiets uppfattning innebär 1992 års beslut om "alliansfrihet i fred för att vi skall kunna vara neutrala i händelse av krig i vårt närområde" inte någon förändring eller urholkning av vår grundläggande säkerhetspolitiska position. Jag vill i detta sammanhang poängtera att medlemskapet i EU och det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet har förbättrat möjligheterna att internationellt lösa gemensamma problem. Medlemskapet i EU innebär en säkerhetspolitisk fördel för Sverige. Det utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet inom EU har stor potential, men ett viktigt påpekande bör göras. Arbetet på detta område måste präglas av respekt för medlemsstaternas olika karaktär, intressen och rätt att själva bestämma. En bibehållen vetorätt i detta samarbete är en nödvändighet för ett alliansfritt Sverige! Det finns anledning betona att en ny europeisk fredsordning bör byggas tillsammans med Ryssland - inte mot. Detta har inte det minsta med undfallenhet att göra utan handlar i stället om ifall vi vill ta möjligheten att nå en alleuropeisk säkerhetslösning eller om vi vill riskera att låta en historisk möjlighet gå oss ur händerna. För Centerpartiet är utgångspunkten att en ny säkerhetspolitisk uppdelning av Europa måste förhindras. Sverige skall även fortsättningsvis ha ett starkt försvar, strukturen måste emellertid anpassas för att möta också de nya hotbilderna. För att t.ex. kunna hantera stora flyktingströmmar eller en ekologisk katastrof i vårt närområde måste de civila delarna av totalförsvaret utvecklas. Upprätthållandet av en effektiv incidentberedskap liksom förmågan att värja oss mot militära påtryckningar och kuppartade anfall får relativt sett ökad betydelse. Samtidigt måste vi behålla handlingsfriheten att kunna bygga upp ett starkare invasionsförsvar om utvecklingen skulle göra det motiverat. Centerpartiet ser det som viktigt att verka för ett stärkt och mer handlingskraftigt FN. Det kan ske om arbetet med att reformera och effektivisera organisationen fortsätter. För att kunna hantera de miljömässiga hoten mot mänskligheten bör ett FN:s säkerhetsråd för hållbar utveckling inrättas. Jag skall nu säga några ord om den reservation Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans har fogat till betänkandet. Den berör användningen av antipersonella minor i det svenska försvaret. Jag behöver inte påminna riksdagens ledamöter om vilka förödande effekter som bruket av antipersonella minor har haft i länder som Afghanistan och Kambodja. Över 60 länder är drabbade, och tusentals människor - mer än en fjärdedel av dem är barn - dödas eller lemlästas varje år av minor. Problemen är dess värre också i ökande. År 1994 röjdes ca 200 000 minor samtidigt som 2 miljoner nya placerades ut! Våren 1994 beslöt en enig riksdag, på initiativ av bl.a. Centerpartiet, att Sverige skall verka för ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Som utskottet påpekar har ett sådant förslag också presenterats i de expertgruppsmöten som föregår höstens översynskonferens av FN:s konvention om särskilt inhumana vapen. I motsats till utskottsmajoriteten anser jag att Sveriges militära nytta av antipersonella minor starkt kan ifrågasättas. Dagens krig är högt mekaniserat och snabbt, en eventuell fiende kommer inte som inmarscherande trupp. Moderna stridsvagnsminor klarar sig också utan "skydd" av personminor, vilket är ett av de vanligaste användningsområdena för personminor. Våra minor i förråden är dessutom relativt ålderdomliga. Arméchefen Åke Sagrén har i tidningsintervjuer, bl.a. i Sydsvenska Dagbladet, sagt "att truppminor inte är av avgörande betydelse för det svenska försvaret", och han erbjöd sig att "direkt ta bort" truppmina Det är min absoluta övertygelse att tydliga signaler är nödvändiga i minfrågan. Vi kan inte begära att få någon trovärdighet för vårt krav om totalförbud om vi samtidigt menar att antipersonella minor spelar en väsentlig roll för det svenska försvaret. Det är tvärtom så att först om Sverige upphör med övningar med antipersonella minor samt avvecklar och förstör lagren vinner vi internationell trovärdighet i minfrågan. Min och övriga reservanters slutsats är därför att de antipersonella minornas nytta inte är större än att vårt försvar egentligen kan avstå från detta vapensystem. För att fatta ett sådant beslut behövs enligt min uppfattning ingen utredning. Jag menar alltså att riksdagens ledamöter bör stå upp för fjolårets beslut och beträda det enskilda föredömets väg. Jag yrkar därför bifall till reservation 22. Slutligen vill jag säga något om Militärkommando Centerpartiet har i utskottet medverkat till en ansvarsfull lösning för Marinkommando Nord KA 5 genom det förslag som finns i betänkandet. Beslutet förutsätter att den framtida användningen av utbildningsresurserna vid KA 5 i Härnösand i form av övningsområden och anläggningar övervägs inför det kommande försvarsbeslutet och avgörs i detta sammanhang. Då inordnas beslutet i ett större sammanhang som berör marinens och det samlade totalförsvarets framtida utbildning och grundorganisation. Vi har då också ett bättre och fylligare beslutsunderlag i frågan. Att som reservanterna i utskottet helt mörklägga frågan och avstå från en möjlig utgiftsminskning på 15 miljoner kronor redan budgetåret 1997 är enligt min mening inte ansvarsfullt. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation

Fru talman! Likt en av litteraturhistoriens mest kända gestalter, nämligen en spansk medeltidsriddare - eller var det kanske hans adjutant - rider landets försvarsminister våldsamt fäktande till storms mot väderkvarnar, demoner och andra hjärnspöken. Miquel Cervantes tragikomiske hjälte var framför allt ett uttryck för en förblindad kamp mot en ny tids verklighet och öppenhet. I en debattartikel i DN i lördags frågar försvarsministern varför "de båda högerpartierna" inte vill tala klartext. Några veckor tidigare, samma dag som s-regeringen annonserade sänkta ersättningar till de arbetslösa till 75 %, avvisade försvarsministern alla tankar på samarbete med Folkpartiet i försvarspolitiken. Vår begäran att få belyst möjligheterna och konsekvenserna av att en bit in på 2000-talet kunna göra ytterligare minskningar av den totala försvarsbudgeten, var enligt försvarsministern "alltför vildsinta". I valet mellan en sentimental fiktion av ett slags allmän värnplikt, åtminstone på papperet, och anständiga ersättningsnivåer till de arbetslösa väljer Thage G Peterson det förra. Folkpartiet väljer det senare. Vad är högerpolitik? Fru talman! I det statsfinansiella läge som nu råder, är det inte möjligt att anslå mer medel till försvarsmakten. Här är Folkpartiet överens med regeringen. Tvärtom talar mycket för att 1996 års försvarsbeslut måste innebära en fortsatt anpassning av försvarskostnaderna till det framgent allvarliga statsfinansiella läget. Verksamheten måste anpassas till de ekonomiska resurserna. Försvaret är inte någon galten Särimner som ständigt kan slaktas på nytt. Men i rådande läge ställs fortsatta krav på att spara också inom försvaret. En sund ekonomi är en absolut förutsättning för ett effektivt och tillfredsställande försvar. En analys av möjligheterna att ytterligare spara inom försvaret måste kombineras med en analys av praktiska och planeringsmässiga förutsättningar för ett återtagande vid en säkerhetespolitiskt försämrad utveckling. Det finns all anledning att också tänka igenom de politiska aspekterna. Historiska erfarenheter - aktuella inte minst i dessa dagar - visar att det är lätt att uttala behov av återtagande, men att det i utvecklade demokratiska välfärdssamhällen är långt svårare att genomföra detta i praktiken. Fru talman! Vi anser det däremot ytterst otillfredsställande att regeringen inte tar närmare ansvar för hur de nu nödvändiga besparingarna skall genomföras. Försvarsmakten har rätt att få mer konkret besked av regeringen om hur den anser att verksamheten skall anpassas till gällande mål. Regeringens allmänna riktlinjer, att över huvud taget inte röra grundutbildningen av värnpliktiga, men närmast helt inställa repetitionsutbildningen och senarelägga ett stort antal materielbeställningar, innebär ett allvarligt hot mot inriktningen i 1987 och 1992 års försvarsbeslut. Försvaret kan därmed snabbt vara tillbaka i det läge som rådde tidigare, där kvantitet prioriterades framför en nödvändig kvalitativt hög nivå på materiel, skydd och utbildad personal. Det kan snabbt erodera förtroendet hos vår omvärld för det svenska försvarets förmåga, men alldeles särskilt hos de berörda, dvs. värnpliktiga och officerare. De har rätt att kräva att få vara förberedda och utrustade för att kunna möta den uppgift som är deras, om den skulle uppstå. Att skicka ut soldater, som inte fått bästa möjliga utrustning och utbildning är etiskt oförsvarbart. Den av försvarsministern förespråkade lösningen är rimlig bara om regeringen redan bestämt sig för att inkassera den s.k. fredsdividenden. Regeringen bedömer inte att Sverige löper någon som helst risk för militärt hot de närmaste 15-20 åren. Då gör det inget att man grundutbildar tusentals värnpliktiga som aldrig kommer att få någon plats i krigsorganisationen. Då gör det inget att redan grundutbildade krigsförband inte får någon repetitionsutbildning; de skall ändå aldrig komma till användning. Då gör det inget att man skjuter beställningar av materiel på framtiden; den behövs ändå inte. Försvarspolitiken blir då bara ett dolt inslag i en kapsejsad arbetsmarknadspolitik med syfte att hålla ett antal tiotusen unga män utanför AMS-statistiken. Ingenting kommer att vara mer förödande för försvarsviljan och fötroendet för det svenska försvaret. Folkpartiet anser att en stor del av de nu erforderliga besparingarna måste göras i form av inställd grundutbildning under 1996. Fru talman! Alltsedan den för oss i Folkpartiet mycket överraskande, i det närmaste blodstörtning, som drabbade landets stats och försvarsministrar efter min och Folkpartiets senaste begäran i Försvarsberedningen, har det stått alltmer klart att det inte var sakfrågan utan interna partitaktiska motiv som styrt regeringsföreträdarna. Man kan fråga sig om det finns ett större demokratiskt underskott än det som statsminister Ingvar Carlsson lämnade efter sig när han över en natt, i en fotnot i en ekonomisk krisproposition hösten 1990, utan någon förvarning eller öppen debatt, bytte fot och svängde 180 grader i fråga om det som dessförinnan av honom själv i otaliga uttalanden förklarats otänkbart, nämligen ett svenskt medlemskap i EU. Genom att återigen försöka skrämma till tystnad i debatten bäddar Ingvar Carlsson och sommargrannen från Fårö för en ny fotnotsomvändelse med förödande konsekvenser för den folkliga tilltron till vår demokrati. Fru talman! Den säkerhetspolitiska arkitekturen i Europa är under fortsatt utveckling. Förutom arbetet med att reformera OSSE, och inför EU:s regeringskonferens, är en fortsatt utvidgning av EU till de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa det viktigaste inslaget i en utveckling mot ökad säkerhet. Inom NATO pågår i år en studie av förutsättningarna för utvidgning av försvarsalliansen. Inom några år kan NATO, som den enda försvarsalliansen i Europa, ha utvidgats med flera nya medlemmar. Ett utvidgat och starkt NATO med fortsatt starkt transatlantiskt samarbete för Europas säkerhet är en viktig faktor i den nya europeiska säkerhetsstrukturen. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen är det därför viktigt med den ökade handlingsfrihet som riksdagens beslut 1992 om vår militära alliansfrihet innebär. Vad framtiden bär i sitt sköte är inte förutsägbart. Det är viktigt att Sverige i det läget tillförsäkrar sig stor handlingsfrihet i sin framtida försvars och säkerhetspolitik. Det måste vara en förutsättning inför Fru talman! När vi i Folkpartiet gick in i den parlamentariska Försvarsberedningen var vi överens med försvarsministern om att det faktum att det formellt var en till Försvarsdepartementet knuten beredning och inte en självständig kommitté inte spelade någon större roll. Han utlovade nämligen rimliga arbetsvillkor för oppositionspartierna, i vilka framför allt ingick att de skulle få sina önskemål belysta inom ramen för beredningen - formellt naturligtvis avhängigt ministerns goda vilja. Den 22 mars lämnade jag in en begäran till Försvarsberedningen med följande lydelse: "Sedan Sveriges inträde i EU 1995 är Sverige en aktiv deltagare i EUs gemensamma utrikes och säkerhetspolitik. Sverige är också en aktiv observatör i VEU. Den svenska militära alliansfriheten ligger fast. Någon ändring av denna är inte aktuell. Inom NATO pågår under 1995 en studie av formerna för en framtida NATO-utvidgning i Europa. Det är f n inte möjligt att uttala sig om hur och när en sådan utvidgning kan komma att ske. Likafullt kan inom några år ytterligare ett antal europeiska länder ha sökt och vunnit medlemsskap i NATO. Skulle därvid t ex Finland och de baltiska staterna bli medlemmar i NATO, skulle frågan komma i ett nytt läge också för Sverige. Mot bakgrund av ovanstående begärs en analys av förutsättningarna för resp konsekvenserna av en svensk alliansanslutning för det militära svenska försvaret i tekniskt, strukturellt och ekonomiskt avseende. Analysen bör avse läget såväl i samband med en anslutning som på längre sikt. Analysen bör föreligga under våren 1996." Inför 1996 års försvarsbeslut kan vi på en rad områden komma att ställas inför ett antal val mellan olika alternativ om hur Försvaret skall se ut. Vill vi behålla handlingsfriheten och inte låsa oss fast i val som snabbt kan visa sig vara felaktiga och därmed orsaka stort resursmässigt slöseri, bör vi känna till effekterna av olika handlingsvägar. Fru talman! För oss i Folkpartiet har det blivit allt tydligare att konflikten kring Försvarsberedningen och vår begäran har sin grund i en socialdemokratisk strävan att återerövra hegemonin inom svensk utrikesoch säkerhetspolitik. I sin förgrämdhet över att i skenet från sin långt glansfullare företrädare ha förlorat den traditionella socialdemokratiska efterkrigsrollen som allenarådande väktare och uttolkare av svensk utrikes och säkerhetspolitik startade statsministern efter valet en kampanj mot Moderaterna och Carl Bildt. I efterhand framstår det faktum att Ingvar Carlsson inte lyckades att partipolitiskt isolera Bildt när det gällde 1992 års definition och tolkning av målet för svensk säkerhetspolitik som ett stort strategiskt bakslag. Den tiden är förbi när Socialdemokraternas partiordförande och statsminister kan skrämma till tystnad och konformitet. Den fullständigt vettlösa reaktionen på vår begäran i Försvarsberedningen demonstrerade med all tydlighet att Ingvar Carlsson helt tappade fattningen, när strategin tycktes kapsejsa. Vi i Folkpartiet kommer alldeles säkert också att ha våra duster med moderater och Carl Bildt framöver om utrikes-, säkerhets och försvarspolitiken. Men vi kommer aldrig att medverka till någon ny hegemoni på det området i svensk politik. Vi folkpartister minns alltför väl Sven Wedén-affären i valrörelsen 1968. Det gör nog också landets statsminister och försvarsminister. Fru talman! Som om det inte var illa nog med regeringens hantering av förberedelserna inför 1996 års försvarsbeslut kastar sig försvarsministern frejdigt ut i den internationella debatten. Det är ett "understatement" att hävda att Thage G Petersons förmaningar till omvärlden, att sluta fundera på utvidgning av NATO och att NATO bör hålla sig där det varit sedan gammalt, har medfört höjda ögonbryn i ett antal huvudstäder. Det har jag själv nyligen kunnat konstatera vid besök i bl.a. Bonn och Prag. Försvarsministern upprepar det befängda påståendet att det inte får skapas nya gränser i Europa. Men, Thage G Peterson, det har bara en innebörd. De gränser som drogs upp i Jalta och som befästes när Stalin drog ned järnridån kommer att bestå. Staterna i det gamla fria Västeuropa får ha ett försvarssamarbete som bygger på en solidarisk förpliktelse att i yttersta fall komma till varandras skydd. De nya demokratierna i Öst och Centraleuropa får inte detta skydd. Det svek och den tystnad som Europas regeringar - också Sveriges regering - har visat under tre års folkmord i Bosnien gör inte att de nya demokratierna kan känna sig säkra på att det räcker med OSSE eller FN. Bara i Moskva och i Stockholm av Europas huvudstäder väcker förkortningen NATO samma blodstörtning i ledande kretsar. I Moskva sker det åtminstone delvis som ett led i ryska utrikespolitiska strävanden att vinna förhandlingsfördelar och att trissa upp priset för kompromisser med omvärlden om en utveckling som man i praktiken redan har accepterat. Fru talman! Sedan Folkpartiets partiledare begärde klarhet om villkoren för arbetet i Försvarsberedningen har regeringens företrädare envist valt att tala om att frågan om huruvida Sverige skall söka medlemskap i NATO inte hör hemma i Försvarsberedningen. Det har vi från Folkpartiet varit överens om frågan början. Regeringen har valt att söka strid om en konstruerad frågeställning och förbehåller sig rätten att efter eget skön bestämma vad de i Försvarsberedningen ingående partierna egentligen har för avsikter med sina ställningstaganden. I lördagens DN förklarar försvarsministern att Försvarsberedningens uppgift är "att bistå regeringen med underlag inför nästa försvarsbeslut." Välvilligt förklarar Thage G Peterson att han därmed ger oppositionspartierna "möjlighet att påverka regeringens förslag". Med försvarsministerns krav på tolkningsföreträde och uttalanden om att 1996 års försvarsbeslut skall göras upp med Centern, eftersom våra krav på att undersöka möjligheterna för ytterligare besparingar inom Försvaret efter år 2000 är "alltför vildsinta", kan Thage G Petersons besked nu bara uppfattas som att dörren slagits igen. Fru talman! Don Quijote har fäktandes mot väderkvarnarna gått till litteraturhistorien som den odödlige riddaren av den sorgliga skepnaden. Försvarsminister Thage G Peterson går kanske också till historien som en sorglig och odödlig gestalt - kanske rent av som riddaren av det befästa fattighuset. Fru talman! Vi står givetvis bakom samtliga reservationer i betänkandet, även om tiden inte medger att jag går in på fler. Eva Flyborg kommer senare i debatten att utveckla andra reservationer. För att vinna kammarens tid nöjer jag mig därför med att yrka bifall till reservationerna 2 och 7.

Fru talman! Lennart Rohdins inlägg, med det språk som används, ger en bild av obegriplighet för utomstående. Men självfallet handlar det om viktiga frågor. Jag vill passa på tillfället att redovisa Vänsterpartiets ställningstagande, dels i sakfrågan i dess större vid, dels med anledning av det som Lennart Rohdin tog upp och dessutom frågan om vad Försvarsberedningen bör syssla med. Helt kort: Fortsatt alliansfrihet för Sverige anser Vänsterpartiet vara ett värde. Det är ett värde för Sverige, och det är ett värde för stabilitet och säkerhet i Norra Europa. Det är ett värde för ett vidare internationellt samarbete, där alliansfria stater har ett rimligt behov av andra samarbetsformer än vad som står till buds i Europa. NATO:s funktion överensstämmer inte med den typ av samarbete som vi önskar. Vi menar att det framför allt i relationerna med tredje världen finns ett behov av ett antal stater i världen som står utanför sådana allianser. Detta var också ett av de viktiga argumenten för vårt motstånd till ett medlemskap i Europeiska unionen. Vi anser att dessa argument fortfarande har giltighet. Fru talman! När det sedan gäller säkerhetspolitiken och det betänkande som vi nu behandlar finns det oerhört mycket att säga om de politiska och materiella förutsättningarna för väpnade konflikter i Europa. Men dessa politiska och materiella förutsättningar finns inte beträffande ett militärt angrepp mot Sverige. De konflikter som vi i dag har i Europa - och tyvärr får vi med viss sannolikhet räkna med ytterligare väpnade konflikter - påverkas inte av Sveriges militära försvar. Vi kan göra en insats med väpnade styrkor i FN:s eller andra organisationernas regi, men med våra egna militära resurser för försvar av riket påverkar vi inte dessa hot. Vi menar att Sverige skall vara pådrivande i nedrustningsarbetet. För att vara trovärdiga i den processen krävs det att vi själva går före. De medel som frigörs skall användas till aktivt fredsskapande åtgärder, t.ex. genom en biståndspolitik som minskar konflikthoten. De gynnsamma förutsättningarna i vårt närområde har befästs. Den säkerhetspolitiska situationen gör minskningar av försvarsanslagen önskvärda och nödvändiga. Detta leder enligt vår mening till betydande ingrepp i organisationen. När det gäller just den säkerhetspolitiska analysen accepterar jag att vi nu befinner oss i slutfasen av Försvarsberedningens arbete på det här området. Det är naturligt att dagens debatt kanske inte kommer att handla så mycket om de säkerhetspolitiska grunderna. Om vi skall utgå ifrån att denna gynnsamma situation har sådan stabilitet att den medger minskningar av vårt militära försvar, måste vi fundera över i vilken takt detta bör ske och i vilken omfattning vi redan nu bör starta med ett sådant arbete. Försvarsberedningen är i gång med sitt arbete. Ett nytt förslag kommer, och nästa debatt om sådana här frågor kommer väl att hållas strax före jul 1996 - det är alltså ett och ett halvt år dit. Det finns saker att göra innan dess. Vi bör redan nu, om det skall bli möjligt att minska försvarsinsatserna, diskutera hur detta skall gå till. Självfallet måste vi se på materielbeställningarna. Vi måste avbryta utvecklingen av ytstridsfartyg. Vi måste också titta på viss tids-förlängningar av robotar, projekteringen av ubåt 2 000, anskaffningen av ubåt typ Min utgångspunkt är sålunda att nästa försvarsbeslut kommer att medföra kraftiga minskningar i det militära försvaret. Det finns anledning att fundera över vilka nedskärningar som vi redan nu är överens om. Därmed kommer jag in på avvecklingen av KA 5. Jag företräder ett parti som inte säger: Ja visst skall vi minska på det militära försvaret, bara inte där jag bor och i vart fall inte just nu. En konsekvens av en hållning måste innebära att man riskerar negativa verkningar för sysselsättning, arbete och utveckling för en bygd. Jag inser självfallet att KA 5:s fortlevnad skulle innebära positiva verkningar för Västernorrlands län. Men när man har kommit till en slutsats om att en åtgärd skall genomföras, bör man genomföra den snabbt och inte dra ut på processen. Man bör inte underförstått låta påskina att det än kanske finns hopp. Det gör det inte. Jag står bakom utskottets ställningstagande när det gäller KA 5. De industrisatsningar som sker inom försvarsindustrin är självfallet inte bara till för att förse det militära försvaret med materiel. Krigsmaterielen har en annan funktion. Beställningarna syftar till att bidra till en teknisk utveckling och till att pengar på ett politiskt acceptabelt sätt kan slussas över till teknisk utveckling i allmänhet samt till forskning. Vi beklagar det här. Det är naturligtvis så att svensk industri har behov av kvalificerade samhällsbeställningar. Det har gång på gång i denna kammare talats om vikten av sådana beställningar. Vi anser att de skall riktas mot civila behov. Exempel på sådana satsningar finns i historien, dock inte alltför många om man jämför med satsningarna på försvarsindustrin. I detta sammanhang kan nämnas järnvägsutbyggnaden under 1800-talet, utbyggnaden av överföringen av stora energimängder i samband med utbyggnaden av vattenkraften och utvecklingen av telekommunikationerna. Detta är exempel på civila satsningar som har fått betydande effekter för samhället i övrigt och som har varit nödvändiga. Marknaden i sig klarar inte att utveckla den typen av civil struktur. Där måste samhället gå in med beställningar. Beställningar av stora försvarsindustriella projekt fyller samma funktion, men det är så att säga en omväg. JAS-projektet är perfekt. Det kostar mycket, dess funktion är att kosta mycket och att slussa kapital, kunnande och forskningsresurser till ett brett fält av teknisk utveckling som pågår under lång tid. Det finns möjligheter att omvandla motsvarande satsningar till civila projekt. Sverige är ju inte färdigbyggt. Det finns ett stort behov av forskningsinsatser när det gäller energiteknik, miljöteknik och transportteknik som inte bara syftar till att transportera sprängladdningar utan som tar hänsyn till energibehoven och de miljömässigt riktiga transportsystemen i ett längre perspektiv. Jag beklagar att den politiska situationen i Sverige är sådan att det är politiskt acceptabelt att beställa försvarsmateriel men inte kvalificerad civil utveckling. När det gäller konsekvenser för ekonomin finns det, enligt vår syn på årets budget, utrymme för en minskning av det militära försvarets kostnader med drygt 4 miljarder. Vi inbillar oss inte att det här kan genomföras utan betydande effekter på samhällsekonomin i övrigt. Vi har därför i vårt alternativ avsatt 1,5 miljarder i en s.k. omställningsfond. Vi inser att såväl materielbeställningar som förbandsnedläggningar behöver kompenseras av samhället både i ett kortare och i ett längre perspektiv. Anders Svärd var inne på den gemensamma reservationen från Centern, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om antipersonella minor. Jag instämmer i hans anförande. Jag kan möjligen tillägga att ett engagemang som inte kostar något knappast heller är värt så mycket. Det är djupt olyckligt om vårt engagemang begränsar sig till att arbeta i internationella fora och komma med i och för sig goda förslag. När dessa sedan faller säger vi: Jaha, det var ju tråkigt. Men vi är inte beredda att ta konsekvenserna för egen del. Det förs ett resonemang som bygger på att vårt arbete internationellt skulle minska i trovärdighet om vi själva avstod från dessa minor. Det resonemanget är felaktigt. Jag tror tvärtom att trovärdigheten skulle öka. Fru talman! En annan sak som har återkommit under ett antal år i kammaren gäller synen på fängelsestraff för totalvägrare. Riksdagen beslutade senast i december att avvakta med ett ställningstagande med hänvisning till det utredningsarbete som pågår. Jag kan förstå att man måste utreda en sak. Jag kan också förstå att det inte är rimligt att riksdagen beslutar två gånger om samma sak under ett och samma riksdagsår. Men självklart vidhåller jag min uppfattning i frågan. Jag reserverade mig i fjol. Nu har Miljöpartiet reserverat sig, och jag stöder Miljöpartiets reservation. Sammanfattningsvis, fru talman, kan jag säga att Vänsterpartiets förslag till årets försvarsbudget medför betydande ingrepp i organisationen. Vi kan inte bortse från att de är smärtsamma, och vi är beredda att anslå medel för att minska de negativa konsekvenserna. Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna 13, 17

Fru talman! Jag brukar inte ofta replikera Jan Jennehag därför att vi i försvarspolitiken har litet olika meningar om saker och ting. Jag tycker att det finns rum för det. Vi plöjer våra olika fåror, och det har vi råd och rum för. Men jag vill ta upp en sak i Jan Jennehags anförande, nämligen den debatteknik som han använder. Han säger så här om säkerhetspolitiken: Om vi utgår ifrån - observera "utgår ifrån" - att den gynnsamma utvecklingen har sådan stabilitet osv. Han är inte ens säker på att det är så. För Jan Jennehag går det väl alltid att säga någonting om utvecklingen därför att han inte ens har tagit fasta på vad det är för utveckling. Det hade varit mycket enklare för Jan Jennehag att säga: Jag har alltid tyckt att vi utbildar onödigt mycket och länge, att den materielanskaffning som görs egentligen är onödig. Jag kommer ihåg en debatt för ett par år sedan då Jan Jennehag sade att det inte var så stor idé att han opponerade sig mot utvecklingen av JAS, för det var litet sent påkommet, men att vi kanske inte behövde bygga så mycket. Har man den uppfattningen, är det egentligen ganska dumt att tala om utvecklingen i världen. Låt mig ändå ställa en fråga: Är det demokratins utveckling och den stabilitet som den skall ge i Ryssland som har gett Jan Jennehag en association av ökad säkerhet i vår del av Europa?
Fru talman! Som Arne Andersson mycket riktigt påpekade företräder vi olika linjer i svensk politik i denna sak - inte bara i denna utan i många andra frågor. Det är en konsekvens av att Moderata samlingspartiet är ett försvarsvänligt och konservativt parti. Vänsterpartiet är ett radikalt parti som är kritiskt till den militära apparaten och de militära systemens förmåga att ge stabilitet och fred i världen. Då kommer man till olika slutsatser. Det är inget konstigt med det. Vi företräder olika delar av det politiska spektrumet i Sverige. Vi har tagit på oss olika roller i detta politiska spektrum. Vad gäller JAS-projektet är det självklart att förändringar vid vissa tidpunkter innebär så att säga kvalitativa avstamp, vilket gör det omöjligt för oss att säga att JAS-systemet inte existerar, omöjligt för oss att ta tillbaka det som redan har skett. Vi kan inte skruva isär de plan som redan finns. Det föreställer jag mig också vore oklokt. Däremot måste vi diskutera i vilken utsträckning vi bör fortsätta projektet, i vilka lägen det är lämpligt att säga att det nu uppfyller vissa krav, att vi uppnått vissa saker och att Försvarsmakten därför kan få sin del. Vi övriga som ifrågasatt detta från början konstaterar att saker har hänt som inte kan tas tillbaka. Det vi kan påverka är framtiden, delserie 3 och projektets vidareutveckling.
Fru talman! Jo tack, Jan Jennehag, det var ju en intressant och som alltid jovial beskrivning. Men hur var det nu med den säkerhetspolitiska och demokratiska utvecklingen i Ryssland - är det den som har gett Jan Jennehag anledning att dra dessa slutsatser? Eller var det bara något som det passade att dra till med därför att det kanske ändå tjänade något syfte? Hur var det?
Fru talman! Det är min bestämda uppfattning att Sverige i dag har ett mer gynnsamt säkerhetspolitiskt läge än på många decennier. Jag menar att det måste få konsekvenser för hur vi betraktar det militära försvaret. Det måste också få konsekvenser för vår säkerhetspolitiska hållning i övrigt: vårt internationella engagemang, våra möjligheter att delta, dämpa och hejda konflikter som har uppstått och våra möjligheter att minska det hot som gör att konflikter över huvud taget uppstår. I det valet finns naturligtvis - och det är Arne Andersson mycket väl medveten om - olika grundsyn och olika beredskap att satsa på olika delar av det konfliktförebyggande arbetet. Jag tillstår att jag är beredd att ta en ökad risk i förhållande till Arne Andersson, om vi nu skall kalla det risk, vad gäller det väpnade angreppet mot Sverige. Vi gör olika bedömningar av risken över huvud taget, och det kommer vi knappast till rätta med genom en debatt här i kammaren. Vi har att konstatera att vi företräder olika intressen och har olika grundsyn. Risken för att oroligheter i Ryssland skulle medföra väpnad konflikt med Sverige betraktar jag som utomordentligt liten. Arne Andersson betraktar den kanske som något större, och då är det bara att konstatera att vi drar olika slutsatser av den verklighet som vi båda betraktar.

Fru talman! Miljöpartiet står givetvis bakom alla de reservationer som vi fogat till betänkandet. För tids vinnande får jag dock nöja mig med att yrka bifall till följande: reservationen nr 4, 13, 18, 19, 20, 22, 26, 36 Året var 1945. Europas folk jublade. Världshistoriens mest förödande krig var slut. Priset var högt. Året är nu 1995, och ett fruktansvärt krig pågår mitt i Europa i dag. Skall vi konstatera att krig alltid har funnits och alltid kommer att finnas? Det tycker inte jag. John F Kennedy sade en gång att mänskligheten måste göra slut på kriget, annars gör kriget slut på mänskligheten. Frågan är då hur vi minskar krigshotet. Det gäller att analysera hur hot som kan leda till väpnade konflikter uppkommer, och hur vi bäst bemöter dem. Förhindrar vi krig bäst genom ett militärt försvar, eller är det annat vi skall satsa på? Miljöpartiet vill vidga hotbilden från att bara gälla militära hot till att också innefatta hot som är mer reella i den meningen att människor dödas och skadas varje dag samt, inte minst, att dessa kan skapa grogrund för väpnade konflikter i framtiden. Jag syftar på t.ex. ekonomiska, miljömässiga och sociala hot. Klyftan mellan den ekonomiskt rika delen av världen och den ekonomiskt fattiga ökar. Detta förhållande gäller också inom länder, inte minst inom vårt eget land. Jag ser stora risker med den uppdelning av folket som håller på att ske, både vad gäller ekonomiska förutsättningar och vad gäller känslan av delaktighet i samhället. Jag tycker att det på sikt är oerhört farligt om vi tillåter att utvecklingen går mot att vi får en grupp i samhället som kämpar för förändringar, solidaritet och rättvisa, och en annan grupp med människor som känner sig onödiga och därmed inte deltar i samhällsutvecklingen. Detta skapar ett främlingskap mellan individ och samhälle som kan leda till att människor tar till förenklade s.k. lösningar på problem som t.ex. rasism, terrorism och annan kriminalitet. Fru talman! Grundläggande för allt liv på jorden är vår miljö. Frågan om hur vi handskas med våra livsförutsättningar är den största av alla. Man kan ställa sig frågan vad alla investeringar i militärt materiel innebär för våra möjligheter att minska detta hot. Dagens samhälle är sårbart. Det har ÖCB påpekat för oss i flera sammanhang. Ett ekologiskt samhällsbygge är mer robust och kräver mindre av försvarsförberedelser. Till detta kommer givetvis alla andra fördelar som följer av ett ekologiskt samhällsbygge - mänskligt, socialt och miljömässigt. Ett exempel på sårbarheten är att man bör ta säkerhetspolitiska ställningstaganden när det gäller energipolitiken. Våra kärnkraftverk och vår elförsörjning är utomordentligt sårbara och lätta att utnyttja för påtryckningar och sabotage. Regeringens syn på EU-medlemskapet är att det innebär en säkerhetspolitisk nettofördel. Min syn på EU-medlemskapet är att det bygger in nya säkerhetsproblem. Vi kan inte låtsas som om ingenting har hänt i och med vårt EU-medlemskap. Vår utrikes och säkerhetspolitik är inte exklusivt nationell längre. Den är gemensam för oss och 14 andra stater. Frågan om ett gemensamt försvar, som är en förlängning av nuvarande GUSP, kommer upp under regeringskonferensen 1996. Det är osäkert om något beslut kommer att fattas under regeringskonferensen, men vi kan inte gömma oss bakom den osäkerheten. Vi måste redan nu lova svenska folket att vi skall ha en folkomröstning utifall ja-sidan misslyckas att leva upp till sina löften inför den tidigare folkomröstningen och utifall Sverige ställs inför nya åtaganden och skyldigheter inom det försvarspolitiska området. Miljöpartiet är emot vapenexport. Kortsiktig ekonomisk vinning motiverar inte att man indirekt hjälper andra länder att rusta, speciellt inte som vi samtidigt internationellt uttrycker en vilja att stödja nedrustning. Jag tycker att det är inkonsekvent. Miljöpartiet ser med oro på det som håller på att ske inom ramen för EU. Sverige har t.ex. en svensk tjänsteman som deltar i en arbetsgrupp inom WEAG, Western European Armament Group. Man undersöker möjligheterna för ett vapenindustriellt samarbete och därigenom en harmonisering av vapenexportreglerna. För att kunna avveckla vapenexporten och, medan så sker, hålla ett öga på vår egen export bör riksdagen tillkännage för regeringen att några joint venture-avtal mellan svenska och utländska försvarsindustrier inte kan accepteras. Fru talman! Sverige har en stark ubåtsflotta med tolv konventionella ubåtar. Nu skall denna ubåtsflotta moderniseras, först med tre Gotlandsubåtar, varav en sjösattes under våren, och senare med fem Ubåt 2000. Enligt den officiella säkerhetspolitiken har ubåtar spelat en stor roll för invasionsförsvaret. Dess bättre har hotet om en sjöinvasion försvunnit. Detta borde rimligtvis få konsekvenser för satsningarna inom Tyvärr är det inte bara säkerhetspolitiska bedömningar som ligger till grund för satsningen på Ubåt 2000. Regeringen beslöt 1990 att två av de fem Sjöormenubåtarna skulle renoveras för att få sin livstid förlängd. Enligt FMV, Försvarets materielverk, kommer dessa ubåtar att få en hög effekt till låg kostnad. Varför renoverar man då bara tre av de fem ubåtarna? Varför skall man ta de återstående tre ur drift? Jo, det är självklart för att man vill stödja Kockum. Den totala kostnaden för fem Ubåt 2000 kan uppskattas till minst 4,5 miljarder kronor. Jag tycker att det finns betydligt mer verkningsfulla säkerhetspolitiska investeringar som man kan göra med de här pengarna. Det finns också en annan dimension av ubåtsproblematiken, nämligen den som rör en eventuell framtida export. Många stater planerar framtida ubåtsinköp, och det leder till en rustningsspiral som kan bli guld värd för Celsiuskoncernen. Bolagen inom koncernen använder olika försäljningsargument. Ubåtar är ett säkerhetspolitiskt instrument för fredliga lösningar, säger Kockums marknadsdirektör. Han vill sälja konventionella ubåtar till Sydostasien. Hotet från konventionella ubåtar vid regionala konflikter ökar, säger marknadschefen på Bofors Underwater Systems. Han vill sälja torpeder till Sydostasien. Så när Celsius sålt ubåtar ställer Celsius upp och säljer torpeder för ubåtsjakt. Det är dags att se sanningen i vitögat. Det vore en mycket bättre försvars och säkerhetspolitik att stoppa utvecklingen av Ubåt 2000. Med utgångspunkt i det statsfinansiella och säkerhetspolitiska läget har jag samma inställning till delserie tre av JAS. Hittills beslutade delar av JAS 39 Gripen-projektet beräknas kosta skattebetalarna ungefär 70 miljarder kronor. Vad notan kommer att sluta på vet vi ännu inte. Det är dags, tycker jag, att skicka en kraftfull signal, både till folket i Sverige som lever under tunga besparingar och till industrin, att några mer beställningar utöver de redan gjorda inte kan komma på fråga. Nu sätter vi stopp för ytterligare utgifter. Dessutom passar vi på att tillmötesgå regeringspartiets kongressbeslut från 1993, som säger att någon ytterligare beställning av JAS-plan inte bör komma i fråga. Det säkerhetspolitiska läget medger betydande besparingar inom försvarsmakten. Därtill kommer det statsfinansiella läget som omöjligt kan medge att försvaret kommer så lindrigt undan vad gäller besparingar jämfört med andra departement. Filosofen Immanuel Kant har sagt att staten inte skall låna pengar för att finansiera rustningar. Jag håller med! Rimligt vore väl att försvaret åtminstone får samma besparingskrav som andra verksamheter. Miljöpartiet vill spara 7 miljarder kronor på försvaret detta budgetår. En annan stor besparing som vi kan göra, men som inte får någon effekt detta budgetår, är att sätta stopp för planerna på att riksdagen skall ge bemyndigande åt regeringen att köpa militärt materiel för 55,8 miljarder kronor efter detta budgetår. Ja, fru talman, ledamöter och ni på läktaren, ni hörde rätt - 55,8 miljarder kronor! När miljöskulden bara ökar och när barnfamiljer och arbetslösa tvingas till stora besparingar, skall vi då ge regeringen detta bemyndigande? Aldrig. Hur i hela friden tror man att man skall kunna motivera människor att vara med och bära bördorna, om de vet att vi sitter här i riksdagen och medger satsningar av detta slag? Är det möjligen därför det har varit så tyst? Nu vill jag ha svar från regeringen och från oppositionspartierna, som i detta läge konstigt nog inte verkar befinna sig i opposition: Känner ni er verkligen tvingade att öka det sociala hotet mot vårt land, för att bygga upp det militära försvaret? Fru talman! Minst drabbas mest, så är det ju. Det gäller inte minst när vi pratar om antipersonella minor. Sverige har insett vilka fruktansvärda följder detta vapen har för människor runt om i världen, därför verkar vi för ett internationellt förbud mot antipersonella minor, eller truppminor, som vi säger i Sverige. Det finns dock ett, enligt min mening, ologiskt motstånd mot att det i Sverige skulle kunna fattas ett beslut om förbud mot antipersonella minor. Man hänvisar till ekonomiska kostnader för det svenska försvaret, man hänvisar till att ett svenskt totalförbud inte skulle få några effekter på vägen mot ett internationellt förbud och man hänvisar till att vi i Sverige minsann endast har minor som ett defensivt vapen. Ett problem som jag möter också i andra sammanhang är att man gömmer sig bakom argument som "vi kan inte gå före", "det tjänar ingenting till", bara för att man inte vågar ta ställning, uppröra egna intressegrupper eller vilka skäl man nu har. För Miljöpartiet är detta ett moraliskt ställningstagande. Vi grundar det på övertygelsen om symbolvärdets makt. Hur skall man kunna förmå andra länder att göra något, när man själv inte gör det som man ber dem om? Pierre Schori har uttryckt detta på ett bra sätt i det socialdemokratiska programmet Gränslös demokrati. I förordet till programmet skriver han: alla utopier börjar hemma. Det är hur vi utformar vårt land som avgör vad vi kan ge andra. Jag tycker att Pierre Schori skulle ha påpekat detta för sina partikamrater. Det är inte heller fråga om att gå före längre, utan att följa efter. Belgien fattade för ett tag sedan beslut om ett totalförbud mot antipersonella minor. Jag tycker att det är dags att lyssna på sitt eget samvete och på alla de organisationer, t.ex. Rädda Barnen, Svenska röda korset, Svenska freds och skiljedomsföreningen, som vill se ett svenskt totalförbud. Fru talman! Med utgångspunkt från Miljöpartiets ställningstagande att det miljömässiga hotet mot mänskligheten, globalt och i vårt eget land, är större än det militära hotet, anser vi att försvarsmakten inte skall vara befriad från några miljölagar som gäller överallt annars i samhället. I Försvarsmaktplan 95 lämnas en beskrivning av miljöarbetet inom försvarsmakten. Man säger bl.a. att hänsyn till miljön skall beaktas vid all planering och all verksamhet. Det är mycket glädjande. Mindre glädjande är att försvaret vill ha undantag från gällande lagar när det gäller t.ex. haloner. Halon används i försvaret som brandsläckningsmedel. Man menar att det inte finns något alternativ. För att riktigt säkra tillgången på haloner vill försvarsmakten inrätta en halonbank till en förskräckande kostnad, 10 miljoner kronor. Dessutom tillkommer årliga driftskostnader om ungefär 1 miljon kronor. Högkvarteret säger i Försvarsmaktsplan 95 att innehavet av haloner kommer att öka med 10 ton. Här tycker jag att försvarsmakten måste inse hur snabbt förändringar kan komma till följd av politiska beslut. Ta t.ex. det beslut som fattats om stopp för freoner i kylskåp. Industrin och vissa politiker sade: Det är omöjligt. Det är katastrof för industrin osv. Men har det blivit så? Svaret är nej, som vi alla vet. Jag tror på kompetenta tekniker och andra som tar fram idéer bara det börjar brinna i knutarna. Som ett led i kampen mot miljöförstöring bör också militärens resurser i form av materiel och den organisations och ledningsförmåga som finns bland befäl tas till vara på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt, genom att vi ställer om två regementen till miljövärnsregementen senast 1998. Detta kommer Miljöpartiet att arbeta för i Försvarsberedningen, som jag sitter med i för Miljöpartiet. jag återkommer senare till detta - Den eviga freden från 1795, alltså för 200 år sedan, står följande: "Stående arméer ska gradvis avskaffas helt. Stående arméer är alltid redo för krig. Detta gör att staterna ständigt hotas av krig och att de tävlar med varandra i att ha störst antal soldater. Staten använder män som maskiner genom att hyra dem för att döda eller att dödas. Ett handlande som innebär att staten bryter mot människans rätt i egen person. Annorlunda är det om medborgarna genomgår frivillig vapenövning för att skydda fädernelandet mot angrepp." Detta leder in på en het potatis, nämligen värnpliktsfrågan. Som värnplikten ser ut i dag är den i praktiken inte allmän. Dels har vi många i utbildningsreserven, dels står kvinnorna utanför. Samtidigt kallar man in män som på grund av moraliska ställningstaganden inte vill göra värnplikt och sätter dem i fängelse. Jag återkommer strax också till detta. Det är dags att anpassa värnplikten till den vidgade hotbild som jag har pratat om. Värnplikten skall givetvis vara öppen för både kvinnor och män samt vara frivillig. Miljöpartiet vill, genom meriter och civil dokumentation på det man lär sig, göra utbildningen så attraktiv att vi får många frivilliga sökande från olika grupper i samhället. Peter Eriksson kommer senare att prata om detta. Jag är övertygad om att det här är möjligt om man erbjuder en bra utbildning inom områden som ungdomar finner väsentliga inför framtiden. Det kan t.ex. vara fråga om fredlig förebyggande verksamhet internationellt, miljö och räddningsarbete och civilt motstånd. Fängelsestraff behövs för att kriminella skall få vård för att sluta med sin verksamhet. Fängelse är också ett sätt att skydda människor i samhället från farliga personer. Inget av de här kriterierna stämmer in på en värnpliktsvägrare. Jag tror att ingen efter avtjänad strafftid liksom skuttar ut ur fängelset, vårdad till att vilja göra värnplikt. Knappast är totalvägrare heller farliga för samhället. Det är många gånger tvärtom, vill jag påstå. De tar avstånd från väpnat våld. Det är ju därför de sitter inne. Nej, Sverige skall inte ha några samvetsfångar. Jag har inte tålamod att avvakta Straffskyddskommitténs förslag, som väntas komma i höst. En lagändring måste ske nu. Tage Danielsson skrev så här för 20 år sedan: "Lås era dörrar! friden är slut! Vapenvägrarn har sluppit ut! Upptrappa kampen mot ickevåldsverkare! Skaffa poliserna muskelförstärkare! Tänk om han kommer där, kristen och galen och vägrar att anfalla folk på Centralen! Tänk om han gör sej oskyldig till dråp, orånar gummor och oblåser skåp! Tänk om han ickevåldför sig på tjejer!

Fru talman! Annika Nordgren efterlyste oppositionspartiernas syn på beställningsbemyndigandena. I korthet är de följande: Bemyndigandena är en konsekvens av en beslutad organisation. Vi kan alltså inte gå bakvägen och påstå att det handlar om si och så mycket pengar, utan de är som sagt en konsekvens av det övriga. Den organisation som är beslutad måste rimligtvis ha en viss mängd materiel. Frågan övergår då till att gälla vilken organisation vi skall besluta om. Tittar vi på dessa 55 miljarder kronor som Miljöpartiet talar om både i reservationen och i en artikel i Dagens Nyheter i dag, finns det en konsekvens som jag ogillar i sig. Men jag finner ändå att det blir på det viset. Miljöpartiet föreslår en minskning av anslaget till det militära försvaret på 7 miljarder kronor. Vilka konsekvenser får det för organisationen? Man kan inte bara gå bakvägen och titta på beställningbemyndigandena och se vilka materielprojekt som bör minskas. Det är konsekvenserna för organisationen som är det väsentliga. I vårt alternativ räknar vi med att en snabb minskning av arméorganisationen till 10 brigader är nödvändigt. Nu har vi 18 månader på oss, och det är faktiskt litet mer än vi brukar ha när det gäller den årliga försvarsdebatten.
Fru talman! Vi anser att frågan om nya materielbeställningar skall prövas i sin helhet inför det kommande försvarsbeslutet. Det är först då vi över huvud taget vet vilken organisation vi skall ha. Jag tycker det är absurt att vi i dagens statsfinansiella och säkerhetspolitiska läge satsar så mycket som vi framöver gör på det militära försvaret. Jag har, som Jan Jennehag var inne på tidigare i en replik till Arne Andersson, en annorlunda syn på vad det är försvar vi skall utforma. Jag vill ha ett försvar mot det som hotar oss reellt. Det innebär alltså de hot som jag nämnde i mitt anförande t.ex. miljöhoten, solidaritetsförlusterna och de ökade klyftorna. Dessa hot motverkar vi inte genom att investera i militärt materiel. Vi måste ställa oss frågan vad det är för försvar vi skall ha, vad det skall försvara oss mot, och hur det skall försvara oss mot eventuella hot på bästa sätt. Detta är vad jag kommer att framföra i Försvarsberedningen, i det arbete som också Jan Jennehag deltar i.
Fru talman! Vad Annika Nordgren säger förklarar inte reservationen i dagens betänkande om det är Försvarsberedningens arbete och försvarsbeslutets konsekvenser som skall ligga till grund för vilka beställningsbemyndiganden vi skall ha i dag. Ni föreslår ju faktiskt i dag att vi skall minska kostnadsramen högst betydligt, nästan med hälften vad jag förstår. Det stämmer inte . Jag menar att både reservationen och artikeln i Dagens Nyheter i dag har ett klart syfte att blanda äpplen och päron - för att inte tala om sådant som kanske rent av inte går att äta. Det är ett sätt att förvirra debatten och jag tycker inte den behöver sådana förvirrande inslag. Den är tillräcklig virrig ändå.
Fru talman! Jag tycker inte heller att debatten behöver förvirrande inslag. Däremot behövs det nu en kraftfull markering från oss politiker. Vad är det vi vill satsa på i det här samhället? I reservationen talas om de 55,8 miljarder kronor som ni - Miljöpartiet har ju reserverat sig och kommer att rösta emot - ger regeringen tillåtelse att satsa på militärt materiel. 34,4 miljarder av dessa är tyvärr redan upptecknade i kontrakt. Miljöpartiet inser givetvis att vi inte kan bryta dessa kontrakt - det skulle dessutom kunna bli dyrare. Däremot tycker vi verkligen att det är dags att sätta stopp nu för att få en ordentlig debatt i Försvarsberedningen om vad vi vill ha för försvar och för att göra en markering för medborgarna i Sverige, som ju skall vara med och axla besparingarna tillsammans med oss som inte drabbas lika mycket. Jag tycker det är dags för en sådan markering, och att den skall ske i dag!
Fru talman! Det är måhända litet överraskande att Annika Nordgren blir klämd både från vänster och höger, men så dumt kan det bli. Jag vill gärna på direkt uppfordran från Annika Nordgren ändå svara avseende den kil som jag tyckte mig förstå att Annika Nordgren ville klämma in mellan ett svenskt fredsbevarande försvar och andra samhällsintressen som är nog så väsentliga och viktiga, som exempelvis den sociala sektorn. Jag tror att Annika Nordgren och Miljöpartiet kanske litet för lätt bortser från varför vi har ett försvar. Det är för de svenska medborgarnas integritet och oberoende. Det utgör ett paraply och en säkerhet för varje annan funktion i Sverige, så också socialpolitik och miljöpolitik. Vet man inte om det och har inte tillräckligt funderat över den betydelsen blir det så här dumt, Annika Nordgren. Sverige har inte någon militär vapendel ämnad för anfallsförsvar. Vi har defensiva grejor, och vi har varje möjlighet som vi orkar med att skaffa oss, i rent försvarssyfte. Det är det paraply jag talar om. Det är det vi värnar om, och det är det vi sätter högt pris på. Annika Nordgren som ju är ung och som träffar många människor, säkert mycket på internationell nivå, borde ändå höra med människor i länder som har utsatts för anfallskrig om de kanske inte hade prisat att ha haft ett fredsbevarande försvar som hade lagt grund för integritet och oberoende för de egna medborgarna. Detta skall vi inte så lättsamt kritisera. Jag vill säga några ord om att försvaret inte omfattas av miljöskyddslagen. Det finns tillfällen där svenska skjutfält har en rikare flora och fauna än många andra områden. Jag tror att vi skall nöja oss med det och inte bara slänga ur oss kritik. Arme försvarsminister! Är det mot detta han skall stödja sig är jag ännu mer osäker.
Fru talman! Arne Andersson påpekar att jag är klämd mellan höger och vänster, och det är jag hemskt gärna. Jag tycker det är utmärkt att vi i dag får en försvarsdebatt här i Sveriges riksdag. Sedan till det Arne Andersson sade om att vi inte har ett försvar som är utformat som ett anfallsförsvar. Nej, det har vi inte, och det är jag tacksam över. Men vi måste fråga oss: Vad är det som anfaller oss? Jag tycker att vi skall ha ett anfallsförsvar, om jag nu får göra mig litet lustig, mot t.ex. försurning och liknande. Det är reella hot, som jag tidigare har sagt. Jag har tidigare sagt vilka hot som jag anser är de största. Det är inte militära hot, utan i stället de miljöhot som framöver hotar hela mänskligheten. Det handlar om prioriteringar, som jag också berörde i mitt huvudanförande. När det gäller försvarets miljöarbete påpekade jag att det fanns ljuspunkter och nämnde det som jag tycker är bra. Men det finns också mycket som är dåligt. Det handlar om vad vi dumpar för militärt materiel i våra vatten, t.ex. i Vättern. Det finns stora problem framöver, och jag tycker att man inte kan kringgå de problemen genom att ge försvarsmakten undantag från gällande miljölagar, t.ex. när det gäller haloner. Det är dags att även här markera att försvaret skall ta sin del av ansvaret. Jag hoppas att det är på rätt väg med det som står i Försvarsmaktsplan 95.
Fru talman! Försvar mot vem eller vad?, sade Annika Nordgren. Då tar vi del två i grundkursen. Vi går över till att tala om de säkerhetspolitiska förutsättningarna. Vad är säkerhetspolitik för någonting? Står det en fiende och dunkar vid gränsen är frågan fånig. Står det ingen fiende och dunkar vid gränsen går det att säga den, och det går att säga den, Annika Nordgren, med viss risk för att bli tagen på allvar. Däri ligger olyckan. Säkerhetspolitik är att ha säkerhetsmarginalerna på sin sida, även för den icke överblickbara tid som ett försvarsbeslut har påverkan på. Det är en lång tid. Den utbildning vi beställer och den materiel som vi önskar utveckla finns kanske tillgängliga om 12-15 år. Den tiden kan vi inte överblicka. Det är det som kallas säkerhetspolitik. Det saknar ni i Miljöpartiet. Därför är det farligt med er i utredningen och i beredningsarbetet.
Fru talman! Försvar mot vem eller vad?, sade jag. Frågan är hur vi på bästa sätt försvarar vårt land om det skulle vara så att fienden står och knackar på vår dörr. Det låter i och för sig som en ganska fredlig fiende. Skapar vi fred genom att ha ett starkt militärt försvar som skulle verka avskräckande? Eller är det bättre att ha ett robust samhälle som gör att en eventuell fiende tycker att det skulle kosta för mycket och ta för lång tid att anfalla oss och ta vårt land? Det handlar om det som jag var inne på förut, Arne Andersson, om ett ekologiskt samhällsbygge där vi inte är så sårbara. Vi talar inte längre om invasionshotet. Vi talar om SÖ, strategiskt överfall. Det handlar då om riktade punktinsatser mot olika sårbara samhällsfunktioner. Där skall vi lägga vår kraft för att försvara oss mot eventuella fiender. Sedan skapar vi aldrig någon fred genom militära aktioner. Det är bara tillfälliga lösningar på ett mycket mer grundläggande problem.

Fru talman! Kristdemokraterna står bakom de två reservationerna 21 och 32 som har fogats till betänkandet, men för att spara tid yrkar jag endast bifall till reservation 21. Fru talman! De säkerhetspolitiska mål och uppgifter som fastställdes i 1992 års försvarsbeslut ligger fast. Vi hoppas att de relativt gynnsamma säkerhetspolitiska förhållanden som råder i vårt närområde skall befästas även om det kalla krigets stabila men otrygga spänning ersatts med en osäker avspänning. I Öst och Centraleuropa finns positiva tecken på återhämtning och en vilja till samarbete, men också oroväckande företeelser som olösta konflikter och upplösning. Vi kan konstatera att utvecklingen i det tidigare Sovjetunionen och inte minst i Ryssland alltjämt präglas av betydande politisk instabilitet och stora ekonomiska problem. Situationen är, som utskottet skriver, mycket svårbedömbar. Det hot vi kan se i dag är regionala konflikter som via en upptrappning kan äventyra regional och internationell stabilitet. Andra allvarliga säkerhetspolitiska risker i framtiden är spridningsrisken av massförstörelsevapen till mindre nogräknade länder samt ickemilitära hot som terrorism och organiserad kriminalitet. Fru talman! Två dagar denna vecka har varit särskilt betydelsefulla ur säkerhetspolitisk synvinkel. Den 7 maj för 50 år sedan upphörde striderna efter Robert Schuman fram en plan för att knyta ihop Europas länder i fredligt samarbete. Hans inledande ord "världsfreden kan inte bevaras utan skapande ansträngningar", är värda att lyftas fram som bakgrund till den process som nu pågår för att skapa en ny säkerhetsordning. Kristdemokraterna delar regeringens syn att medlemskapet i EU innebär ett säkerhetspolitiskt plus. EU får en utvidgad säkerhetspolitisk betydelse som ett centralt instrument för att utsträcka det västeuropeiska samarbetet österut. Det är avgörande för den europeiska säkerheten att de östeuropeiska länderna får den yrkesmässiga kompetens och de ekonomiska resurser som krävs för att de skall utveckla en parlamentarisk demokrati och en social och ekologisk marknadsekonomi. Fru talman! Utskottet delar den bedömning som bl.a. kristdemokraterna gör vad gäller de betydande svårigheter som för närvarande råder beträffande säkerhetspolitiska framtidsbedömningar. Eftersom Försvarsberedningen grundligt arbetar med säkerhetspolitiken i ett längre perspektiv är det inte nu aktuellt att göra försvarspolitiska vägval som på lång sikt medför konsekvenser för totalförsvaret. Det är dock viktigt att de kontrollstationer som lagts in såväl före som efter nästa försvarsbeslut utformas så att vi kan vidta nya säkerhets och försvarspolitiska ställningstaganden vid behov. Fru talman! Värnpliktsystemet har ett stort värde. Det ökar insynen i försvaret och befäster dess folkliga förankring. Det ökar förståelsen för det moderna samhällets utsatthet och sårbarhet. I en konfliktsituation finns inga bättre soldater än de som försvarar gemensamma värden, sina landsmän och sin hembygd. Dessutom utmärker sig svenska värnpliktsförband på ett fint sätt i internationella insatser. Totalförsvarsplikten får inte avvecklas, den måste i stället breddas. Framför allt måste vi försöka hitta lösningar som minskar antalet människor i utbildningsreserven. Alternativ som utökad civilplikt och direktrekrytering till hemvärnet är två vägar kristdemokraterna pekar på i syfte att försöka återgå till reell plikttjänstgöring för alla män. Möjligheterna att på sikt avveckla utbildningsreserven bör därför studeras ur kostnadssynpunkt och av rättviseskäl. Utskottet är angeläget om att frågorna kring värnpliktsutbildningens omfattning får en bred belysning inför nästa försvarsbeslut. Vi kristdemokrater noterar även att en översyn av de totalförsvarspliktigas sociala och ekonomiska situation kommer att göras. Även om inriktningen av det svenska totalförsvaret går mot en alltmer tekniskt avancerad utformning kommer dess grundstomme alltid att utgöras av befäl, civilanställda, all frivillig personal och totalförsvarspliktiga. Det är av stor vikt att framtida omstruktureringar sker med särskilt hänsynstagande till dem som blir övertaliga. Fru talman! Sveriges medverkan vid skilda fredsbevarande insatser har ökat i omfattning. Totalförsvaret måste därför göras mer flexibelt eftersom kraven på svensk medverkan vid internationella fredsfrämjande insatser får en viktig roll. Vi måste därför skapa en struktur för svensk fredsbevarande verksamhet som även framgent omfattar "en god förmåga att ställa väpnade styrkor till FN:s och OSSE:s förfogande." Vi måste dock beakta att resurser till fredsbevarande verksamhet inte urholkar totalförsvarets ekonomiska ramar eftersom det övergripande målet för försvarsmakten är att försvara landet mot väpnade angrepp. Försvarsmaktens medverkan i internationella insatser kommer nu att administreras och redovisas i ett särskilt program. Frågan om förslitning av materiel ser ut att lösas. Fru talman! Regeringen anför att grundutbildning av värnpliktiga för amfibieförband och KA-förband inte bör genomföras vid Norrlandskustens marinkommando efter den 1 november 1997. Dock skall möjligheten att utnyttja övningsområdet och goda utbildningsbetingelser till vidare bibehållas. Kristdemokraterna anser att det nu vore fel att som särlösning, under pågående arbete i Försvarsberedningen och utan hänsyn till framtida försvarsstruktur eller utbildningsbehov, avveckla denna grundutbildning. De väntade besparingarna är osäkra i närtid. Jag yrkar därför bifall till reservation 21, som jag sade tidigare. Fru talman! Försvarsmaktens helikoptrar är en viktig resurs i det fredstida samhället för att täcka beredskapsbehov för olika typer av räddningstjänst i hela landet. Jag har i en motion pekat på behovet av helikoptrar inom sjukvård, kommunal räddningstjänst, sjö-, fjäll och flygräddning. För att insatserna skall bli effektiva måste vi kunna ha en rimlig beredskap dygnet runt. Resurser för detta bör kunna finansieras genom de samverkande myndigheternas ekonomiska ramar. Utskottet menar också att det angeläget att vi får en lösning på denna faktiskt mycket långvariga diskussion i vårt land. Det är naturligtvis viktigt att statens alla resurser, inklusive dess helikoptrar, kan disponeras vid akuta räddningsinsatser. Fru talman! Kristdemokraterna ställer sig bakom de aviserade besparingarna på 1,8 miljarder kronor i den rådande säkerhetspolitiska situationen. Men majoriteten i utskottet anser samtidigt "att det är viktigt med stora ansträngningar för att slå vakt om kvalitetsprofilen i 1992 års försvarsbeslut" samt "att det finns ett brett stöd för strävan efter att upprätthålla kvaliteten". Vi delar denna syn och vill tillägga att även om besparingarna nu görs vad gäller incidentberedskapen är det viktigt att ingripanden även fortsättningsvis kan ske mot varje form av kränkning mot vårt luftrum och territorium. Fru talman! Totalförsvarets förmåga att möta ett väpnat angrepp är grundläggande för dess förmåga att stödja säkerhetspolitiken. Sverige skall därför upprätthålla ett effektivt totalförsvar. Detta bidrar till lugn och stabilitet i det nordiska området i fred och i internationella kriser. Det är också en förutsättning för att bevara trovärdigheten för Sveriges militära alliansfrihet och skapa respekt för vår vilja och förmåga att försvara hela vårt land om vi skulle utsättas för ett militärt angrepp. Inriktningen av försvarspolitiken skall ske mot en till de säkerhetspolitiska målen anpassad balans mellan uppgifter och resurser och mellan kvalitet och kvantitet. Med en fast förankring i samhället, kompetent personal, välutbildade totalförsvarspliktiga, hög teknologisk förmåga och en anpassningsbar försvarsstruktur främjas den goda försvarsvilja som är nödvändig för att vårt totalförsvar skall kunna fylla sin viktiga uppgift om ofärdstider skulle komma.

Fru talman! Åke Carnerö talade länge och från sina utgångspunkter väl, men han nämnde ingenting om antipersonella minor. Jag riktar en fråga direkt till Åke Carnerö, vars kvinnoförbund och ungdomsförbund såvitt jag kan förstå driver kravet på totalförbud. Vad är det som Åke Carnerö har förstått men som inte Centern, Vänstern, Miljöpartiet samt hans ungdomsförbund och kvinnoförbund har förstått?
Fru talman! Utskottet har mycket noggrant satt sig in i problematiken när det gäller minor. Jag delar uppfattningen hos alla dem som tycker att minor används på ett urskillningslöst sätt och är ett fruktansvärt vapen som drabbar framför allt oskyldiga. Men när det gäller en sak som kan få stora konsekvenser för den svenska försvarsmakten är det viktigt att vi gör en konsekvensanalys. Det är ju så att minor är en komponent i det svenska försvaret i dag. Försvarsmakten skulle naturligtvis inte använda minor på det sätt som tyvärr görs i alldeles för stor utsträckning utomlands. De används i Sverige i defensivt syfte för att förhindra och fördröja fientlig framryckning. Det är naturligtvis ett moraliskt dilemma att vi går ut och ställer krav eller för fram förslag som vi inte står bakom. Men vi har valt att avvakta den analys om nu sker. Vi står bakom utskottets betänkande i det här fallet. Vi tycker också att den forskning och utveckling som pågår i Sverige är mycket bra, och vi vill gärna i det här sammanhanget betona att den naturligtvis skall fortsätta. Vi skall göra allt som står i vår makt för att hjälpa till att röja minor där de förekommer.
Fru talman! Om Åke Carnerö delar uppfattningen att minor är ett fruktansvärt vapen som drabbar civila är det då inte viktigare att ta det moraliska ansvaret än att tänka på totalförsvarets försvarsförmåga? Jag tycker att kristdemokraterna annars ofta pratar om etik och moral. Jag önskar att de hade gjort det även i detta fall, Åke Carnerö.
Fru talman! Som jag sade ställer vi oss helt bakom att Sverige för fram detta utomlands, men vi vill avvakta konsekvensanalysen. Detta kan få effekter för försvarsmakten. Det har vi fått besked om i utskottet av bl.a. Överbefälhavaren. Vi kristdemokrater ser naturligtvis fram emot att vi så fort som möjligt kan få även ett svenskt totalförbud på det här området.

Fru talman! Det är inte utan viss glädje som vi i dag kan konstatera att Sveriges säkerhetspolitiska läge har stabiliserats ytterligare sedan 1992 när vi fattade vårt senaste långsiktiga försvarsbeslut. Förra hösten kunde vi med tillfredsställelse notera att ytterligare en rest av en världsordning byggd på det andra - och måtte det bli det sista - stora världskriget försvann från vår del av världen. De ryska trupperna baserade i de baltiska länderna återvände slutgiltigt hem till Ryssland. Men vår säkerhet är en del av ett stort sammanhang som i grunden baseras på relationer mellan människor. Annika Nordgren vände sig nyss tillbaka nästan 200 år i tiden och sökte visdomsord hos filosofer som tänkte djupt och länge på viktiga frågor. Det tänker jag också göra. Jag tänker fundera litet utifrån exakt samma bok som Annika Nordgren läste ur, Den eviga freden. Författaren heter Immanuel Kant. Han skrev boken för 200 år sedan och hade många visa ord att komma med. Men när vi drar slutsatser av vad denna Immanuel Kant säger undrar jag ibland om vi har läst samma bok, Annika Nordgren. Men det är en annan historia. Immanuel Kant sade att det krävs tre saker för att den eviga freden skulle kunna uppnås i ett ständigt krigshärjat Europa, drabbat av svåra konvulsioner från tid till annan. Det första som krävs för att bygga denna fred är att alla länder har en stabil demokrati, som ger förutsättningar för människor att delta i det egna landets trygghet, välfärd och uppbyggnad. Det andra som krävs är att man länder emellan skapar ett ömsesidigt beroende inom handel och kultur och på många olika plan. Länderna skall komma så nära varandra och skapa så djupa relationer, att om någon skulle få för sig att uppträda aggressivt mot sin granne, skulle det slå lika hårt tillbaka mot denne själv. Det tredje som han sade var att det krävs starka institutioner, forum för människor att vid förhandlingsbordet möta de problem och tvister som mänskligheten från tid till annan drabbas av. De tre kraven för uppbyggnad av ett fredens Europa är vi i vår tid så nära som få andra generationer har varit. I vår del av världen har demokratierna nu en riktig chans. I vår del av världen skapar vi och har skapat ett stort och ömsesidigt beroende. Låt mig peka på exemplet Sverige - Norge. Vem i all världen skulle tänka tanken att Sverige och Norge skulle uppträda med aggresivitet mot varandra? Självklart ligger vårt sätt att lösa umgänget mellan människor på ett helt annat plan. Vi räknar inte stridsvagnar utan talar med varandra. Det är att bygga säkerhet. Det tredje villkor som Immanuel Kant framhöll var starka institutioner. FN är naturligtvis vår allra starkaste och viktigaste institution, men vi har också OSSE och inte minst EU. Vi har på svenskt håll sedan den 1 januari blivit en del av denna gemenskap, där man knyter starkare band människor emellan. Ytterst innebär detta att Sverige har en större säkerhetspolitisk bas att utgå från. Som en del av en gemenskap ställs vi inför gemensamma problem, och de är många i dag. Miljöförstöringen och många andra nog så besvärliga frågor, som vi bara måste lösa, ställs på sin spets. Vi har en möjlighet att tillsammans med andra i kloka och förståndiga diskussioner och förhandlingar lösa alla dessa problem. Att komma fram till någon som helst lösning på sådana problem via stridsvagnar och militärt våld är, som alla förstår, alldeles omöjligt. Men att mot denna bakgrund hävda att det säkerhetspolitiska läget för vårt land är sämre, som moderaterna faktiskt gör i sin reservation, är - skulle jag vilja påstå - direkt oansvarigt. Om vi politiker inte orkar göra en sanningsenlig bedömning av vårt säkerhetspolitiska läge, utan kanske t.o.m. låter s.k. särintressen styra beskrivningen av verkligheten, är vi inne på en mycket farlig väg. Om det skulle inträffa allvarliga händelser i vår omvärld som skulle ställa krav på svåra politiska beslut, skulle kanske världen runt omkring oss upptäcka att vi för länge och för mycket har ägnat oss åt vargen-kommer-debatten och kanske inte skulle ta till sig det som vi då har att säga. Att inte beskriva sanningen så som den verkligen ser ut är egentligen ett slag under bältet mot allas vår möjlighet att framstå som trovärdiga. Just i säkerhetspolitiken måste vi ha ett förtroende från svenska folket, byggt på att det som vi säger och beskriver ligger mycket nära sanningen, såsom vi förmår uppfatta den. Inför det försvarsbeslut som vi under eftermiddagen skall fatta finns det ingen anledning att måla upp militära hot som faktiskt inte finns. Sverige har just i dag ingen som helst anledning att känna att något militärt hot riktar sig mot vårt land. I närtid är detta ett faktum. Det vore därför osedvanligt dumt av oss att inte ta hem den besparing som det innebär att göra vissa smärre avsteg från det nu gällande försvarsbeslutet. Det gäller för vissa krav på operativ förmåga och på insatsberedskapen. På längre sikt är det däremot naturligtvis oändligt mycket svårare att göra förutsägelser. Av just detta skäl har vi i detta betänkande avstått från att försöka göra några långsiktiga bedömningar. Denna uppgift är av så grannlaga karaktär och kräver ett så ingående arbete att ett sådant just nu pågår i en särskild försvarsberedning. Att två partier har valt att stå utanför och inte ta ansvar är bara att beklaga. Men varje enskilt parti i riksdagen får naturligtvis göra sin egen bedömning av vad dess väljare förväntar sig - att man skall påverka eller att man skall stå vid sidan om. Likväl tycker vi i utskottets majoritet att riksdagen får en mycket god möjlighet att följa och utvärdera utvecklingen inom totalförsvaret och utvecklingen i vår omvärld. Vi har valt att i detta försvarsbeslut inte göra viktiga principiella ställningstaganden. Vi har entydigt sagt att ett antal motioner, som behandlar allt från fortsatt utveckling av JAS 39 Gripen till olika förbands framtid, skall behandlas fram till nästa försvarsbeslut. Riksdagen har möjlighet att nästa höst fullt ut ta ansvar för varje del av dessa frågor. Dessutom har vi ett antal mycket principiella frågor som vi just nu funderar på och har bett att få fram underlag för. En sådan är folkförsvarstanken. Flera talare har berört den. Det är ett svårt och grannlaga område, och jag tror att de allra flesta i kammaren i sitt hjärta har en djup känsla för vikten av att Sveriges folk är delaktigt i vårt totalförsvar. Ett annat sådant område är vårt internationella engagemang och på vilket sätt Sverige, med de förband och styrkor som vi har i totalförsvaret, medverkar till vår egen och andras säkerhet, på det sätt som en bataljon just nu gör i Bosnien. Det finns många viktiga frågor som vi skall ta ställning till, men de får anstå till dess att vi har fakta på bordet, det underlag som vi behöver för att kunna göra de riktiga bedömningarna, och det har vi först nästa höst. Därefter kommer vi att kunna följa och noggrant granska om det som vi sade för kanske bara sex månader sedan var en riktig bedömning eller inte. Finner vi att saker som gör att vi vill ändra oss har hänt, har vi den fulla möjligheten härtill genom att vi organiserar arbetet med s.k. kontrollstationer. Låt mig gå över till att något litet tala om ekonomi. Totalförsvarets ekonomi måste självklart alltid grundas på de säkerhetspolitiska bedömningarna, och så är det också den här gången. Men till detta måste läggas att det i det ekonomiska läge som Sverige nu befinner sig i vore oansvarigt om totalförsvaret inte genomförde de besparingar som vi utan hinder faktiskt kan klara. Försvarsmakten har nu ett i budgeten föreslaget besparingsbeting om 1,8 miljarder kronor. Det är Försvarsmaktens del av ansvaret för budgetsaneringen. Men vi har också ett arv, det som i debatten populärt kallas ÖB:s svarta hål. Efter diverse omräkningar och kontrollräkningar kommer vi för nästa budgetår fram till att Försvarsmakten skall göra en besparing om 3,9 miljarder kronor - alltså nästan 4 miljarder på ett enda budgetår. Detta innebär naturligtvis att Försvarsmakten och dess personal har en mycket svår process att genomgå, som ställer stora krav. Jag tror att man inom Försvarsmakten upplever att besparingarna utgör en ständig process, och man har levt med den ganska länge. Det gäller nog också i viss mån för försvarsindustrin. Men det är nödvändigt att det är så. Just denna verksamhet måste alltid vara beredd att direkt anpassa sig till den bedömning som vi gör av säkerhetspolitiken liksom de ekonomiska ramar och de politiska beslut som fastställer formerna för hur verksamheten skall utvecklas. Arne Andersson talade nyss i sitt anförande om detta svarta hål. Han beklagade sig över att regeringen inte tidigt nog talade om exakt hur detta svarta hål var konstruerat. Han säger att Moderaterna av det skälet inte är redo för att presentera en bra lösning på den ekonomiska problematiken. Då blir man litet fundersam. Jag var i denna kammare i juni förra året och hörde den dåvarande moderate försvarsministern berätta för alla som satt här att det inte finns någon problematik och att det inte finns något svart hål. Skulle ni inte ha kunnat fråga den förre försvarsministern vilken lösning han hade i bakfickan och helt enkelt tagit fram och dammat av denna lösning? Det hade varit en ganska praktisk lösning på ett problem som vi nu förvisso har tagit hand om. En mycket stor del av Försvarsmaktens budget går till personalkostnader och materielkostnader. Det är pengar som det är väldigt svårt att snabbt rycka loss. Av det skälet, om inte annat, är 4 miljarder en mycket stor besparing att genomföra under ett budgetår. Att spara ytterligare, som Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår, tror jag skulle innebära så stora ingrepp att varken inriktningen eller långsiktigheten skulle kunna bibehållas. Väldigt mycket talar däremot för att vi i nästa försvarsbeslut kan skapa oss möjlighet att sänka den militära utgiftsramen ytterligare. Mycket talar för det. Men det faktiska underlaget för att dra de slutsatserna har ännu inte lagts på bordet. Var sak har faktiskt sin tid. KA 5 har berörts från olika håll. Riksdagen beslutade 1992 att det på KA 5 i Härnösand skulle utbildas en amfibiebataljon. 1997 är den utbildningen slutförd, klar och färdig. Riksdagen har i dag att konstatera att så är fallet. Det är mycket logiskt. Det innebär också att vi medverkar till att en i dessa sammanhang liten besparing kan genomföras. Besparingen beräknas på litet olika sätt, men 15 miljoner finns angivet i det förslag som utskottet har haft att behandla. Jag undrar hur vi med bibehållet anseende och förtroende skulle kunna se försvarsmaktens personal i ögonen och säga: Sorry! Vi orkar inte göra den besparingen på 15 miljoner kronor därför att det är så svårt och får så stora konsekvenser, men vi kräver att ni skall spara 4 miljarder. Det är en omöjlig attityd. Det är en omöjlig hållning. Därför konstaterar vi nu att utbildningen upphör. Vi får självfallet återkomma till övriga utbildningsmöjligheter i Härnösand i försvarsbeslutet. Det får sättas in i ett sammanhang tillsammans med allt annat vi då skall ta ställning till. Det är alldeles självklart. Många av de inlägg som gjorts tidigare från denna stol rörde inte just det betänkande vi debatterar här i dag utan mer en massmedial debatt om formerna kring Försvarsberedningens arbete. Jag tycker att många av dessa inlägg var mindre sakliga. De präglades mer av både personangrepp och otidigheter mot olika personer, t.ex. försvarsministern och statsministern. Jag tycker att det är tråkigt att bitterheten hos de män som på område efter område har sett sin politik raseras - den man så ödmjukt kallade "den enda vägens politik" - skall vara så stor. Att ödmjukhet och samarbete skulle kunna finna jordmån tror jag inte är så sannolikt. Ödmjukhet och samarbete måste lyftas ut ur detta bitterhetens rike innan det kan bli fruktbart. Det är ansvarslöst, och jag tycker att det är sorgligt. Det leder ingen vart. Det är icke konstruktivt. Jag hoppas trots det att vi har en bra möjlighet att prata om sakfrågorna i politiken och mindre om personer när vi går vidare i behandlingen i denna kammare. Jag vill också litet kort kommentera det Miljöpartiet och Annika Nordgren var inne på. Miljöpartiet skall nog hålla sig närmare sanningen när man pratar om beställningsbemyndiganden och hur de faktiskt fungerar. I budgetpropositionen föreslås ett nytt system för hur beställningsbemyndigandena skall gå till. Det regeringen begär är en ram - ett högsta belopp - för dessa bemyndiganden. Den ramen skulle omfatta tidigare beslut - sådant vi redovisat här i riksdagen som riksdagen har ställt sig bakom - och kommande beställningar. Riksdagen föreslås i dag besluta att ett stort antal av de kommande beställningarna skall utgå. Det är sanningen bakom detta. Jag tycker att Miljöpartiet skall hålla sig noga till sanningen när man debatterar frågan. Man kan tycka att det är rätt eller fel, men sanningen borde åtminstone förtjäna att beskrivas. Det har förts fram ett antal exempel i debatten. Göran Persson skulle satsa mångmiljardbelopp på roboten ARTHUR. Gör han det är det något som han gör alldeles ensam ihop med försvarsindustrin. I försvarsutskottet känner vi överhuvudtaget inte till någon robot ARTHUR. Däremot finns det en artillerilokaliseringsradar som heter ARTHUR och som samutvecklas tillsammans med norrmännen. Utvecklingen är så gott som färdig. För att klara anskaffningen behövs ett ytterligare bemyndigande om 250 miljoner kronor. Det kommer sannolikt att bli så, eftersom utrustningen är mycket efterfrågad av bl.a. FN. Den skall utnyttjas i Bosnien. Det var ett exempel där jag menar att man borde hålla sig litet närmare sanningen när man försöker kritisera ett politiskt beslut. I övrigt vill jag yrka bifall till betänkandets hemställan. Det är flera viktiga områden jag inte hinner beröra, men det gör inte så mycket. De andra utskottskamraterna kommer att ta upp de ämnena vart och ett för sig.

Herr talman! Britt Bohlin sade själv att det är svårt att snabbt förändra de ekonomiska förutsättningarna för försvarsmakten genom att rycka loss pengar. Det är därför vi skall förhindra att vår handlingsberedskap minskar. Det gör vi genom att förhindra nya stora materielprojekt som är väldigt kostsamma över väldigt lång tid. Det gäller t.ex. ubåt 2000, JAS delserie Jag tycker i och för sig att bemyndigandesystemet är märkligt. Man fattar först beslut om vilka projekt man skall genomföra, och sedan går man till riksdagen och får lov att betala ut pengar till de projekt som det redan beslutats om. Jag vill fråga Britt Bohlin hur hon gör när hon förklarar för de människor som verkligen drabbas väldigt hårt av besparingarna - arbetslösa, barnfamiljer m.fl. - att vi lägger 40 miljarder kronor om året på det militära försvaret. Är det inte svårt, Britt Bohlin?
Herr talman! Om jag får lova att sköta den interna debatten inom socialdemokratin får Annika Nordgren göra detsamma i Miljöpartiet. Det lovar jag alldeles säkert. Det som är viktigt och det jag försöker att tala om är att de beslut som finns uppräknade i vårt betänkande i de allra flesta fall är beslut som riksdagen har ställt sig bakom. Det är inte så att man först bestämmer sig för att göra det ena eller det andra i materielhänseende och sedan går till riksdagen och frågar om man skulle kunna få litet pengar för det. Så går det inte till. Det går till så att vi i ett försvarsbeslut bestämmer oss för ett materielprojekt. När vi har gjort det bestämmer vi oss också för en ram för hur mycket det får kosta de kommande fem åren, dvs. så länge försvarsbeslutet räcker. Om materielprojektet behöver längre tid på sig för att bli klart - 10 eller 15 år, vilket inte är ovanligt - måste man återkomma till riksdagen och berätta var man är i utvecklingsfasen. Riksdagen får ta ställning till om projektet skall fortsätta eller inte. Det är precis det som har hänt när det gäller den ubåt som riksdagen fattade beslut om 1987. Det är precis det som har hänt när det gäller ARTHUR, som ingick i 1992 års försvarsbeslut. Det är precis vad som har hänt när det gäller delserie 1 och delserie 2 I detta bemyndigande finns det inte en krona med för JAS delserie 3 av det skälet att riksdagen har att ta ställning till denna fråga först. Den frågan avgör vi här nästa höst. Då är det dags att prata om JAS delserie 3 - inte förr.
Herr talman! Vi bedömer att det redan är för sent att göra någonting åt 34,4 miljarder av de 55,8. Det känns i dag väldigt skönt att inte ha medverkat till genomförandet av dessa stora materielprojekt. Som miljöpartist kan jag med gott samvete säga att vi inte har gjort det. I de allra flesta fall har riksdagen ställt sig bakom, som Britt Bohlin sade. Det gäller alltså För att öka vår handlingsberedskap när det gäller besparingar framöver bör vi noga tänka igenom vilka signaler vi skickar till industrin och till svenska folket och inte minst själva ta ställning till vilka investeringar som bäst befrämjar vår säkerhet.
Herr talman! Efter dagens debatt har jag en känsla av att Miljöpartiets attityd till säkerhetspolitiken grundar sig på att man tror att Sverige aldrig någonsin kan hotas av ett militärt angrepp. Om den beskrivningen är riktig förstår jag inte varför man över huvud taget vill lägga en endaste krona på ett militärt försvar. Det skulle jag aldrig göra, om jag trodde att Sverige aldrig någonsin i framtiden skulle kunna hotas av ett militärt angrepp eller om jag inte trodde att det bidrog till en avhållande effekt att vi har ett sådant militärt försvar. Det är det allra första. Att bygga ett ekologiskt samhälle i stället för att ha ett militärt försvar är säkert bra när det gäller hus, vägar och allt annat som är hårda saker. Men människor är väldigt sköra. Om man har varit i Sarajevo, i Srebrenica, och sett hur barn, kvinnor och gamla fullständigt omänskligt utsätts för krigets härjningar, tror jag inte att man lika lätt pratar om att det är viktigt att vara rädd om husen och tänker mindre på hur människor skulle kunna skadas.
Herr talman! Det känns litet fånigt att begära replik på en företrädare för regeringspartiet i utskottet, inte minst när det är dess vice ordförande som alltid i välgörande kontrast ger uttryck för en sakkunnig, konstruktiv och samarbetsinriktad hållning. Britt Bohlin sade dock i sitt inlägg att hon beklagade att två partier valt att stå utanför Försvarsberedningen och undrade vad deras väljare tyckte om det. Bortsett från den vanliga socialdemokratiska omtanken - inte bara om sina egna väljare utan också om alla andra partiers väljare, som vi gärna ansvarar för själva - vill jag replikera på påståendet om vår möjlighet att påverka. Jag medger gärna att det inte så sällan är rätt svårt att ta försvarsministerns uttalanden riktigt på allvar. Jag tror ändå att vi ibland måste göra det. Med en envishet som brukar tillvitas en viss fågel har försvarsministern de senaste veckorna, oavsett vad vi har sagt, ansett sig ha rätt att bestämma vad vi i själva verket tycker.
Herr talman! Jag tar upp den fråga som Britt Bohlin vände sig till oss med. Jag tror nog att även försvarsutskottets vice ordförande har förståelse för att det är litet svårt att se vilka påverkansmöjligheterna är i Försvarsberedningen, om man får klart för sig att det konstaterats att vissa partier inte går att diskutera med redan innan Försvarsberedningen har börjat analysera de olika alternativ som har presenterats.
Herr talman! Jag skall be att få upprepa vad jag nyss sade i talarstolen. Det är naturligtvis upp till vart och ett parti i denna riksdag att göra sin egen bedömning. Jag har inte gjort någon bedömning av detta. Vad jag däremot säger är att det är beklagligt att inte alla partier deltar i Försvarsberedningens arbete. Emellertid har alla partier sin fulla möjlighet att fullfölja inflytande och medverkan i riksdagens försvarsutskott och i kammaren. Lennart Rohdin vet lika väl som jag att när man sitter timme ut och timme in dag ut och dag in och producerar en rapport, ett underlag, och debatterar, diskuterar och prövar idéer mot varandra, är man med och påverkar ett skeende. En färdig produkt är mycket svårare att rubba. Jag beklagar djupt att två partier inte deltar i detta arbete.
Herr talman! Som jag sade utgår jag från att det kommer att råda utomordentligt goda arbetsförutsättningar i försvarsutskottet även i fortsättningen. Det är jag helt övertygad om. Britt Bohlin beklagar det som har skett. Det gör jag och mitt parti också. Britt Bohlin känner säkert till att mitt parti inte var alldeles passivt när det gällde att skapa förutsättningar för denna försvarsberedning att komma till stånd. Britt Bohlin känner också säkert till att jag och mitt parti inte var alldeles passiva när det gällde att se till att samtliga partier här i riksdagen kunde medverka i arbetet i Försvarsberedningen. Jag tror det räcker för att göra klart att vi uppriktigt beklagar att det har blivit omöjligt att fortsätta i Försvarsberedningen.
Herr talman! Just därför att vi har en vana att uppträda så mot varandra att vi uppskattar varandra och ibland talar om klart och tydligt när vi inte tycker om vad den andra gör, är detta en olycklig situation. Först bestämmer vi oss för en form för riksdagens och riksdagens partiers medinflytande, som vi nu prövar för första gången. Vi tror på denna variant. Vi var beredda att lägga mycket kraft och möda på att detta skulle bli bra. Av just det skälet är det sorgligt att vi känner att vi inte orkar fullfölja denna ambition. Beredningens uppgift är att alla ledamöter ingående i beredningen tar ansvar för att begära underlag i form av myndighetssvar och utredningar av olika slag. Alla ställer sig bakom det. Det ligger inte någon partibeteckning bakom varje begäran om utredning. Alla tar ansvar. Tvinga då inte på oss andra en stämpel att vi vill utreda NATO-medlemskap på det sätt som ni har beskrivit, Lennart Rohdin och Folkpartiet. Vi vill inte det. Så enkelt är det. Av det skälet tycker vi att ni, om ni vill det, för all del kan lyfta upp den frågan till de fora där den hör hemma. Men tvinga inte på oss andra ledamöter i Försvarsberedningen en stämpel, en åsikt och ett arbete som vi inte vill ha. Någonstans i grunden handlar detta om respekt för varandras grundläggande åsikter och värderingar. Jag tycker att den har rubbats något litet genom det händelseförlopp som detta har fått.
Herr talman! Jag skall bemärka ett par tre små saker som står kvar efter Britt Bohlins anförande. Det lät så hurtigt att säga: Vad var det som sades här i kammaren för ett år sedan? Var det inte så att Anders Björck då sade att det inte var något problem? Är det någon här i riksdagen som misstror att moderaterna och den regering som då fanns hade fullföljt kompensationssystemet? Naturligtvis ingen. Härav följer, Britt Bohlin, att det är rasande så mycket enklare att hantera 1,3 miljarder, alltså skillnaden mellan 2,67 miljarder och 4 miljarder, än att hantera 4 miljarder. Vi hade nog klarat upp det. Anders Björck hade fullständigt rätt den gången. Det är beklagligt att inte alla deltar i Försvarsberedningen, säger Britt Bohlin återigen. Det tycker jag också. Men om beredningen har utvecklats till ett bollplank där regeringen förutsätter att vi bara returnerar bollen utan att den ges något annat innehåll och någon annan mening, är det inte meningsfullt. Det är litet om detta det handlar. Det kanske försvarsministern kommer att säga någonting om, om han står till förfogande. Britt Bohlin anklagar oss för att vi har beskrivit den säkerhetspolitiska situationen som värre eller farligare, hur nu orden föll, än den var 1992. Naturligtvis har vi inte gjort det. Men vi har sagt att osäkerheten avseende utvecklingen är större, och det är någonting helt annat. Vi måste komma ihåg att när vi fattade försvarsbeslutet 1992 skedde det i skuggan av mycket intensiva och omstörtande händelser i Europa ett par år tidigare. Eftersom människan i grunden är god präglades vid denna tid alla sinnen av att man trodde att utvecklingen skulle bli godartad. Det är den förhoppningen som inte har infriats. Det visar krigen nere i Europa. Den har inte infriats i Ryssland. Med andra ord: Problemen kvarstår. Det är det vi har gett uttryck för.
Herr talman! Jag skall be att få läsa för Arne Andersson vad det står i moderaternas reservation: "Förhoppningarna om snabba förändringar till det bättre har grusats. I detta avseende är läget också för vårt land sämre." Det är alltså Ryssland det talas om. Det var det jag hänvisade till. Vem kan med trovärdighet påstå att läget för vårt land är sämre i dag än 1992? Det är för det första inte sant. För det andra ger det en viss brist i trovärdigheten hos den som slänger sig med säkerhetspolitiska slutsatser av den arten. Jag vet inte riktigt vad Arne Andersson sade egentligen. Sade Arne Andersson att Försvarsberedningens arbete kanske inte blir så bra, så det är kanske lika bra att stå utanför? Om det var det Arne Andersson sade, då förklarar det väldigt mycket av det som har hänt de senaste månaderna.
Herr talman! Nej, det sade jag inte. Jag sade kort och gott att var det bara så, att vi skulle vara en reflektor eller ett bollplank för regeringens idéer utan att det skulle avsätta någonting på reflexen som gick tillbaka om vad vi hade att säga i beredningen, då var det inte meningsfullt att vara med. Men det kan jag inte yttra mig om, för jag var inte där. Däremot är det inte av den anledningen vi inte är med, utan det är därför att två av beredningens ledamöter hade litet egna idéer om hur Europa kan förändras. Den saken kanske försvarsministern kommer att beröra i sitt anförande om en liten stund, så det kan vi spara till dess. Jag tycker vi skall vara litet återhållsamma och inte alltför patetiska när vi talar om den politiska och säkerhetspolitiska trovärdigheten. Där är jag inte övertygad om att Moderata samlingspartiet företräder någon mindre trovärdig inställning. Vi har nog den trovärdighet vi har. Att vi inte deltar är likväl synd. Man kan tycka illa om att förlora ett val, men man måste finna sig i att den nya regeringen linjerar spelfältet. Sedan måste man spela efter det. Med min grundläggande uppfattning beklagar jag utvecklingen. Vi hade förväntat oss, och det hade säkert Henrik Landerholm gjort, att spelplanen skulle vara linjerad så att det verkligen gick att uträtta något där, så att vi inte bara bands vid brottet att vi hade med en nick av gillande returnerat regeringens politik. Vi kanske kan rätta till det. Försvarsministern är en gammal god vän och en klok person. Vi skall höra vad han säger om en stund.
Herr talman! Jag skall inte fördjupa mig ytterligare i den här debatten. Jag tror inte att det är så fruktbart. Men låt mig säga att hur attityden och arbetssättet är i försvarsberedningen kanske jag är mindre trovärdig att beskriva. Kanske någon från något annat parti skulle vilja göra det. Men jag vill hävda att det inte är fråga om att hävda att någon är reflektor eller något annat. Var och en är med sin kunskap och kompetens viktig part som deltar på ett mycket aktivt sätt i att producera den säkerhetspolitiska rapport som vi nu börjar se ganska ordentliga strukturer av och märker vad den kommer att utmynna i. 14.30 då information från regeringen skull följa.

Herr talman! Som EU-medlem skall Sverige nu delta i EU:s utbildnings och kompetensutvecklingsprogram. Jag vill här redogöra för riksdagens ledamöter hur regeringen avser att hantera det svenska deltagandet i de program som ligger under mitt och arbetsmarknadsminister Anders Sundströms ansvarsområden. Ett av de aktuella programmen är ett delprogram av Sokratesprogrammet, som syftar till att uppmuntra europeiskt utbildningssamarbete. Delprogrammet heter Comenius och handlar om förskola, skola och lärarutbildning. Ett annat delprogram heter Lingua och handlar om språkfärdigheter, distansundervisning, informations och erfarenhetsutbyte samt vuxenutbildning. De här programmen omfattar framför allt studentutbyten men också utvecklingsprojekt och nätverk. Målgrupperna är lärare, elever inom skolor och förskolor, offentliga och enskilda organisationer för vuxenutbildning samt organisationer och institutioner som sysslar med utveckling av distansundervisning och därtill hörande IT-frågor. Ett annat program är Leonardo da Vinci. Det är EU:s nya program för yrkesutbildning och kompetensutveckling. Programmet sträcker sig från grundläggande yrkesutbildning i gymnasieskolan till kompetensutveckling i företag och har också användning av ny informationsteknologi som ett viktigt inslag. Transnationella utvecklingsprojekt och praktikantprogram är de viktigaste elementen i Leonardo. Programmet riktar sig framför allt till företag, arbetsmarknadsorganisationer, gymnasieskolor, universitet och högskolor samt andra utbildningsanordnare och offentliga myndigheter på lokal, regional och nationell nivå, med anställda och elever i yrkesutbildning som centrala målgrupper. Dessutom finns programmen Adapt och Employment. Adapt syftar till att genom kompetensutveckling m.m. underlätta anpassningen till strukturomvandlingar och därmed minska risken för arbetslöshet, höja konkurrenskraften inom industrin och andra sektorer samt underlätta utvecklingen av nya arbeten. Målgruppen utgörs av anställda framför allt inom privat sektor som riskerar att bli arbetslösa till följd av strukturomvandlingar. Det fjärde programmet är Employment, som i sig består av tre delprogram. Delprogrammet Horizon skall underlätta för handikappade och utsatta grupper att få arbete och sysselsättning. Delprogrammet Now syftar till att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, i första hand genom utbildningsinsatser. Delprogrammet Youthstart skall hjälpa ungdomar under 20 år som saknar yrkesutbildning eller har bristande grundkunskaper att komma in i arbetslivet. De här fyra programmen förutsätter att det finns ett nationellt programkontor, som kan ansvara för information och hantering av ansökningar. Dessutom finns det inom EU:s s.k. strukturfonder också medel inom ett antal mål. Mål 4 avser att främja kompetensutveckling av anställda i främst mindre och medelstora företag för att göra dem bättre rustade att möta strukturomvandling och produktionsförändringar. Det målet hör ihop med den europeiska socialfonden, som är en av EU:s strukturfonder. Syftet är att bidra till arbetskraftens utveckling i vid mening samt till att förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera. Den centrala målgruppen är anställda i mindre företag, men också anställda i medelstora företag kan komma i fråga. Herr talman! När det gäller de här aviserade programmen, som jag nu har berättat om, är det regeringens avsikt att samordna den nationella hanteringen av ansökningar och annan administration kring dessa program i ett gemensamt programkontor. Vi har försökt finna denna gemensamma lösning av några starka skäl. För det första blir det enklare för användarna att ha ett programkontor att vända sig till när det handlar om olika program som är näraliggande. För det andra ger ett samlat programkontor möjlighet att bygga upp den specialistkompetens som kan behövas inom vissa områden. För det tredje, och detta är kanske det viktigaste, kan många av de konkreta samverkansprojekt och nätverk som finns eller kommer att bildas på skolor, andra utbildningsinstitutioner och i företag vara intresserade av att delta i flera av EU:s program. Det är då bra om hanteringen av dessa är samordnad. Regeringen har i dag fattat ett beslut om att tillsätta en organisationskommitté som har till uppgift att inom kort inrätta ett sådant här programkontor för de nämnda programmen och för mål 4. Det är regeringens avsikt att programkontoret skall börja verka från den 1 juli i år med en tid som löper fram till utgången av 1999. Under tiden fram till den 1 juli kommer organisationskommittén att ansvara för den svenska hanteringen av dessa program. Det inrättade programkontoret kommer sedan från den 1 juli att få uppgifter om information och rådgivning till skolor, företag, organisationer och arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Fru minister! Tidigare har ju det utbildningsprogram EG hade, Comett, hanterats av regionala UETP-kontor. De har gjort ett väldigt viktigt och mycket bra arbete på många ställen i landet. När nu Comett övergår i EU:s nya program Leonardo uppstår frågan hur man skall ta till vara den kompetens som nu finns i de regionala EU-kontoren. Jag har förstått att det är nödvändigt och säkert också bra att ha ett centralt, gemensamt programkontor för att få en samordning av resurserna. Men samtidigt riskerar man då att gå miste om den kompetens som faktiskt finns där man under ett antal år har arbetat med Comettprogrammet, dessutom med ganska bra resultat. Min fråga till ministern är: Kommer ni att ta vara på den här kompetensen och i så fall på vilket sätt?
Herr talman! Det är riktigt, som Tomas Eneroth säger, att de regionala Comettkontoren särskilt i vissa fall har varit väldigt framgångsrika och haft stor betydelse. Det är regeringens avsikt att ta till vara den kompetens som finns. Det ingår i EU-programmets struktur att varje land skall ha ett nationellt programkontor, men detta står inte i motsättning till att man också kan ha ett samarbete med regionala kontor för att på bästa sätt kunna hantera den mycket viktiga frågan om information och rådgivning. Det blir organisationskommitténs uppgift att slutgiltigt avgöra hur utformningen skall se ut.
Herr talman! Grunden för de europeiska projekten är ju transnationella partnerskap. Jag har hört att finländarna är mer aktiva i dag än vi och fyller de skandinaviska hålen. Jag vill därför fråga Ylva Johansson: Hur ligger vi till?
Herr talman! När det gäller Leonardo hade vi i fredags nationell upptaktskonferens här med närvaro av EU-kommissionären. Därmed startades det programmet i Sverige. Programmet Sokrates kommer att ha sin nationella upptakt i Sverige den 23 maj, och därmed kommer det programmet att vara i gång. Det har också gått ut inbjudningar att komma in med ansökningar om de olika projekten. Det är det formella svaret. Men jag vill också gärna säga att det är viktigt att vi nu på olika sätt stimulerar de tänkbara aktörerna att komma in och bidra med sina projekt. Regeringens uppgift, eller programkontorets om man så beslutar, kommer att vara att prioritera bland de projektansökningar som kommer in. Det är också en viktig uppgift att stimulera till att många vill delta i att utforma projekt och söka de kontakter som behövs för att skapa nätverk. Det är en mycket viktig uppgift. Det kommer att bli en av de viktigaste uppgifterna som programkontoret och organisationskommittén har att fundera över.
Herr talman! Jag vill fråga på vilket språk dessa utbildningar kommer att ske. Vad kommer Sverige att kunna erbjuda inom landets gränser kontra nere på kontinenten?
Herr talman! Eftersom samtliga de projekt som kan bli aktuella går över nationsgränserna och innefattar aktörer från flera länder, kan man inte säga vilket språk som kommer att användas. Olika språk kommer att vara inblandade i olika projekt. En särskild del av programmen syftar till att stimulera språkkunskaper och förbättra språkundervisningen, vilket är ett mål i sig. Jag kan därför inte svara på frågan om vilket språk som kommer att användas. Många olika språk kommer att användas. Sverige kommer att kunna bidra med många olika saker. Jag vill gärna säga att det inte är meningen att regeringen från början skall avgöra vad Sverige har att bidra med. Det viktiga för regeringen är att stimulera det lokala arbete som redan är i gång eller som kan komma i gång ute på företag, skolor, andra utbildningsinstitutioner och inom organisationer. Det gäller att få de projekten och den kreativiteten att leva. Det är viktigt att stimulera och understödja det arbetet. Sedan är det regeringens uppgift att värdera och prioritera bland de projekt som finns. Jag tror att det vore fel att redan från början tala om vilken typ av projekt, utöver vad som framgår av programmets inriktning, som skall prioriteras.

Herr talman! Både inom Sokrates och Leonardo da Vinci är stimulerandet av nya tekniker och distansundervisning en viktig del.

Herr talman! Frågan om hur informationen skall utformas kommer den informationskommitté som regeringen nu tillsätter att lägga fram förslag om och det skall handhas av programkontoret. Jag vill också gärna säga att jag tror att det är viktigt att vi använder de strukturer som redan finns. När det t.ex. gäller kontakter med skolorna har Skolverket redan upparbetade kanaler och en nära kontakt med skolorna. Jag tror att det kommer att bli naturligt att använda sig av Skolverket för information till skolorna. Jag tror också att det kommer att bli naturligt att använda sig av parterna när det gäller kontakter med arbetsplatserna. Jag tror att vi måste tänka oss att använda ett flertal olika vägar i informationsspridandet. Det är en fördel om man kan använda sig av redan upparbetade förtroendefulla vägar.
Herr talman! Jag tror att det är riktigt som Ylva Johansson säger att vi skall ta vara på lokala initiativ. Jag undrar om statsrådet är villig att se till att det här arbetet utformas så att man också uppmuntrar elevaktivitet i de här avseendena och tar till vara de studerandes egna idéer och uppslag. Frågan gäller snarast om informationskommittén kan få speciella direktiv om just detta.
Herr talman! Jag tror liksom Eva Johansson att det är oerhört viktigt att ungdomar och elever lockas att bli aktiva vid utarbetandet av projekt och vid deltagande i projekt och nätverk. Det är inte minst viktigt eftersom de program som vi nu talar om är ett av EU:s ansikten utåt i Sverige. Det är ett av de sätt på vilket många människor kommer i direkt kontakt med den europeiska unionen, det samarbete och de möjligheter som det erbjuder. Därför är det oerhört viktigt att vi kan bygga på en lokal aktivitet. De erfarenheter vi har av det arbete som hittills har kommit i gång när det gäller förberedande av projekt gör att jag känner mig mycket hoppfull på den punkten. Det finns en sprudlande aktivitet ute på många skolor. Jag skulle bara önska att det gällde ännu fler skolor. I de fall där man har kommit i gång med ett arbete, utgör eleverna i allmänhet en viktig del. Vi måste naturligtvis se till att det blir så. Det här kommer att vara en viktig del för att projekten skall kunna lyckas.

Herr talman! Försvarsutskottets ordförande var i sitt anförande litet upprörd - mer än jag någonsin tidigare har sett honom vara. Vi har varit tillsammans i Egypten under brännande sol och levt som grannar här i riksdagshuset under många år. Jag har haft och har - hoppas jag - bra relationer till honom. Jag uppskattar hans kompetens och kunskap. Jag hade hoppats att han skulle bli Moderaternas ledamot i Försvarsberedningen. Nu blev det inte så. Jag vill tala med utgångspunkt från ett par synpunkter. Debatten är demokratins livsnerv. Vi behöver en debatt i säkerhets och försvarspolitiken. Jag tycker att det inte bara är en uppgift utan också ett ansvar för försvarsministern att delta i den debatten. Jag har aldrig varit rädd för debatten eller för delade meningar. Jag har nämligen en obändig tro på att besluten blir bättre i sak och att de blir bättre förankrade om de föregås av en debatt. Sedan kan allt skrivande ibland ge upphov till diskussion om formuleringar och uttryckssätt. Det tycker jag dock att man bör leva med i en demokrati. Herr talman! Regeringen har i årets budgetproposition föreslagit en försiktig neddragning av försvarskostnaderna. Det är möjligt och riktigt att göra detta, eftersom fredliga förhållanden nu råder i vårt närområde och krigsrisken för de närmaste åren är mycket liten. Denna verklighetsbeskrivning är självklar och inte heller ny för i år. Det nya är att även Sveriges regering drar ut konsekvenserna av en förändrad verklighet. Det militära försvarets uppgift är att anpassa sig till den reella hotbilden. Merparten av försvarskostnaderna blir motiverade. Skälet är att vi inte kan sia om framtiden. Även för den näraliggande framtiden behövs ett starkt och modernt svenskt försvar för att ge trovärdighet åt Sveriges militära alliansfrihet och nationella självständighet. Vi sänker inte garden så länge vi inte är säkra på att freden blir bestående och att hoten mot friheten helt har upphört. Jag vill tacka försvarsutskottet för ett konstruktivt och seriöst arbete. Trots skilda uppfattningar om hur de svarta hålen skall täckas har det varit möjligt att finna en gemensam grund. Det är viktigt att skapa balans mellan utgifter och resurser. Alla har intresse av detta. Jag vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla i försvarsutskottet för klokt sökande efter de för försvaret bästa lösningarna. Försvarsberedningens omfattande arbete fortsätter nu i intensivt tempo. Om två veckor tar jag emot den grundläggande säkerhetspolitiska rapporten. Jag ser fram emot resultatet av försvarsberedningens arbete. De ledamöter och partier som är fortsatt engagerade i arbetet gör en ambitiös insats. Jag vill, herr talman, verka för att underlagen, rapporterna och slutligen propositionen skall leda fram till en allmän debatt som blir bred, insiktsfull och uppslagsrik. Min förhoppning, uttalad med optimism efter årets goda erfarenhet av kontakter med försvarsutskottet, är att även riksdagen skall kunna diskutera sig fram till försvarets uppgifter och utformning på ett klokt och sakligt sätt så att en bred samsyn slutligen kan råda. Det vore, som alltid, välgörande för landet och för försvarets styrka. Jag skulle vilja uttrycka det så här: Obegriplig oenighet i dag hoppas jag skall bli begriplig enighet i höst. Jag vill säga några ord om den allmänna inriktningen på framtidens försvar, utan att för den skull föregripa försvarsberedningens bedömning. Sveriges försvar skall förbli ett folkförsvar med den breda förankring som endast allmän plikt och stora frivilligrörelser kan ge. För att möta samtidens och framtidens hot behöver vi ett, genom engagemang, kunnande och ansvar mobiliserat folk. Endast så kan samhällets sårbarhet begränsas och vår förmåga att stå emot olika slags attacker och hot stärkas. Detta leder i sin tur till en fortsatt betoning av värdet hos totalförsvarets idé. Det militära och civila försvarets resurser måste samverka och samordnas i än högre grad. Vi kan inte i längden leva i trygghet om våldet slår allt djupare rötter och sprider sig i omvärlden. Det internationella samfundet behöver starkare resurser för att skapa, övervaka och befästa freden. Jag vill att denna verksamhet, som utförs på FN:s och OSSE:s uppdrag, förblir en betydande och permanent verkamhet inom det svenska totalförsvaret. Säkerhet i vår föränderliga värld handlar allt mindre om att möta militära hot stater emellan. Ökad ekonomisk sårbarhet är samtidigt ett faktum i moderna samhällen liksom stora utmaningar från social upplösning, större fattigdom och klasskillnader, internationell kriminalitet, förstörda livsmiljöer och mycket mer. Hur skall vi möta de civilia hoten och riskerna? Det blir en avgörande fråga i utformingen av det framtida totalförsvarets uppgifter och inriktning. En sak är dock klar: De växande, farliga civila hoten bekräftar att försvarets bärande principer är riktiga. Hur skall samhället och dess medborgare kunna skyddas om vi inte har ett försvar som gör hela folket delaktigt? Om vi inte agerar i samarbete och samverkar över gränser klarar vi inte de nya hoten och riskerna. Försvarsutskottets ordförande tog upp säkerhetsfrågorna. Därför skall jag avsluta mitt anförande med att något kommentera dem. Varje land avgör givetvis själv sin säkerhetspolitik. Den tid är och måste vara definitivt förbi i Europa när stormakter påtvingade små länder sin vilja. Sverige är ett litet land som kräver respekt för sitt säkerhetspolitiska val. Jag har naturligtvis aldrig ens kommit på tanken att höja pekfingret och tala om för andra små länder hur de skall sköta sin säkerhetspolitik. Ryssland får aldrig tillerkännas någon vetorätt över de central och östeuropeiska ländernas förhållande till NATO. Samtidigt måste det nya Europa, som vi fortfarande håller på att forma, bygga på samarbete och gemensam säkerhet för alla länder. Detta har jag poängterat. Jag har också sagt att inga nya gränslinjer får dras i Europa. Inget land får utpekas som fiende. Detta är, hoppas jag, inte kontroversiellt vare sig här i kammaren eller i Europas och Gemensam säkerhet är motsatsen till militär avskräckning. Det är i första hand genom ekonomiskt och kulturellt samarbete mellan alla Europas länder som vi kan skapa en stabil fred i vår del av världen, och genom att det jämförelsevis lyckligt lottade Västeuropa ger stöd och bistånd till Central och Östeuropas utveckling. Därför är, som jag ofta har sagt, EU:s utvidgning österut ett svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Det gäller också att förbättra förmågan att förebygga och bemästra kriser och konflikter. Här har OSSE, VEU och NATO liksom FN en viktig funktion att fylla. Militär alliansfrihet är den säkerhetspolitik Sverige har valt. Den ligger i vårt nationella intresse. Viktigt är också vårt aktiva deltagande i fredsbyggande samarbete och fredsfrämjande aktioner. Detta, herr talman, är i yttersta korthet min och regeringens säkerhetspolitik i Europa.

Herr talman! Det militära försvaret skall anpassas till hotbilden, sade försvarsministern. Menar försvarsministern enbart det militära försvarets volym, eller att försvaret skall anpassas efter de nya hot, exempelvis miljöhot, sociala hot, rasism etc, som vi talat om tidigare? Försvarsministern sade också att enbart genom aktiva och delaktiga medborgare kan samhällets sårbarhet minskas. Är det alltså så att de nya ekonomiska satsningar vi gör på militär och försvarsmateriel inte påverkar vår sårbarhet? Vilka skäl har i så fall försvarsministern för de satsningarna?
Herr talman! Vi vet alltför väl att den fred och stabilitet som vi åtnjuter i norra Europa inte är alla folk förunnad, inte ens i Europa. Samtidigt som vi firar 50 år av fred råder skräck och terror i Bosnien, Kosovo, Kroatien, Tjetjenien, Algeriet och många andra länder. Det internationella samfundet måste träda in. Det finns inte bara militära hot. Det finns också civila hot. I dag tror jag att vi kan säga att de militära hoten har blivit ljusare, medan de civila hoten har blivit mörkare. När samhället utsätts för hårda attacker fordras att vi har sammanhållning och ett gemensamt samhällsansvar. Jag vill peka på Estonias förlisning, jordbävningen i Kobe, giftet i Tokyos tunnelbana, floden Rhens översvämmade dal och delta, bombdådet i Oklahoma City. Allt ingår i en ström av tragedier som grymt illustrerar vad jag talar om. Självklart ingår många fler, smygande, men inte mindre dödliga och förgörande hot i bilden. Avslutningsvis vill jag i min replik till Annika Nordgren citera vad Aristoteles sade: Det är sannolikt att det osannolika inträffar. Vi måste vara beredda och förberedda. Vi måste alltså ha en samordning och ett mycket nära samarbete mellan det militära försvaret och det civila försvaret.
Herr talman! Jag är glad att försvarsministern pekade på att de militära hoten är mindre än de hot som försvarsministern kallar de civila hoten. Det som Aristoteles har sagt är säkert riktigt, men det innebär ju i så fall att det aldrig skall kunna ske någon nedrustning. Försvarsministern säger att man aldrig kan veta vad som händer. Det är ju så att, utan tvivel är man inte klok. Jag menar att något som vi vet händer är att våra livsförutsättningar hela tiden försämras. De sociala hoten ökar. Klyftorna i vårt eget land ökar. Därigenom får vi stora säkerhetsrisker i framtiden som kan leda till väpnade konflikter. De enorma ekonomiska satsningar man gör på militärt försvar och på försvarsmateriel, menar jag borde vara bättre investerade i andra säkerhetsfrämjande åtgärder.

Herr talman! Det är rätt som försvarsministern sade: Jag var så irriterad som det lät. Jag är tacksam för den förståelse försvarsministern visade för detta. Man kan ju tolka det på mer än ett sätt. Även när jag är riktigt vresig försöker jag dock att tala om sak och inte person. Men jag måste ju ändå tala till försvarsministern om det är honom det gäller. Jag är glad över utfallet i den delen. Men vad handlade det om? Jo, det handlade om det som jag inte vet någonting om men som dock har hänt i regeringen och i departementet. Jag läser två meningar ur en artikel från den 16 mars, vilket jag hoppas att talmannen må tillåta mig att göra, där det talas om tillägg till arbetsgruppernas uppdrag. I artikeln sägs om vår uteblivna medverkan i beredningsarbetet: Den belysning av svenska intressen som görs, dels som helhet, dels inom olika specifika områden bör kompletteras med en inventering och värdering av de olika säkerhetspolitiska handlingsvägar som står till buds. I detta arbete måste hela skalan, från gårdagens mer strikta neutralitetspolitik till olika typer av stöd och samarbete, belysas. Därefter hände någonting, och jag vet inte vad. Det var detta jag polemiserade mot och var irriterad över. Jag tyckte mig kunna läsa i artikeln från i lördags, hur den nu kunde komma till, att det polemiserades mot ett hot eller någonting som inte fanns att tillgå. Det var någon självverksamhet som bedrevs. Till förmån för vad, frågade jag mig. Men försvarsministern har rätt, det retade mig obeskrivligt. Kanske vi kan komma till rätta med detta.

Herr talman! Det var en välgörande lågmäld ton i försvarsministerns framträdande i dag. Skjuter från höften gör man tydligen i Dagens Nyheter. Försvarsministern argumenterade vältaligt för ett deltagande i debatten, vilket jag tycker är bra. En öppen och fri debatt utan avgränsningar är viktig för demokratin. Men det rimmar väl ändå litet illa när försvarsministern, innan Försvarsberedningen ens har hunnit överlämna sin begäran till Försvarsmakten om att få olika räkneexempel belysta, dömer ut vissa deltagare i Försvarsberedningen som omöjliga att diskutera 1996 års försvarsuppgörelse med. Jag tycker att den debatten kommer litet väl tidigt. Försvarsministern har vältaligt talat om behovet av ett fredligt samarbete men också, åtminstone för Sverige, vikten av att kunna ha ett starkt militärt försvar, om det ändå behövs. Det är precis detta som alla stater ute i Europa, bl.a. beroende på Bosnienkriget, ser som ett behov. De vill ha en säkerhetsgaranti, om det ytterst behövs. Försvarsministern var i dag tyst även på den punkten. När jag läser Aftonbladets ledarsida i dag kan jag förstå vad det beror på. Aftonbladet skriver så här: "Natos utvidgning österut med central och östeuropeiska länder är ett viktigt element i den nya säkerhetsstrukturen, läser vi i de nordiska utrikesministrarnas kommuniké från mötet i Köpenhamn.

Herr talman! Några vänliga ord till Lennart Rohdin: En sak är klar efter mina 26 år i riksdagen och med min kunskap om Sveriges riksdag, att jag inte tror att Lennart Rohdin kommer att gå till historien. Det skulle möjligen vara som en synnerligen obegripligt grälsjuk människa. Det är ändå den jämförelse som jag kan göra efter mina år i riksdagen. Folkpartiets partiledare Maria Leissner har i dag kl. 11.30 per telefon meddelat mig att Folkpartiet fr.o.m. i dag permanent lämnar Försvarsberedningen. Jag vet inte om Lennart Rohdin inte känner till detta. Har inte Lennart Rohdin kontakter med sin partiledare? Lennart Rohdin anspelade på Don Quijote, vilket var oklokt av honom. Vem som har den sorgliga skepnaden i NATO-debatten kan man faktiskt ha olika uppfattning om. Jag beklagar naturligtvis den nya folkpartiledarens besked. Genom beskedet har Folkpartiet bekräftat att ett NATO-medlemskap är viktigare än att delta i arbetet i Försvarsberedningen. Jag kan inte göra någonting åt detta, därför att varje parti avgör om de vill vara med i Försvarsberedningen eller inte. Det är ett fritt val för Folkpartiet. Jag har inte kört ut Folkpartiet från Försvarsberedningen. Folkpartiet har gjort sitt eget vägval. Ingen överenskommelse har brutits. Försvarsberedningen arbetar enligt de direktiv som vi kom överens om. Alla partier godkände direktiven - Moderaterna litet senare. Vi har tagit hänsyn till partiernas önskemål och synpunkter. Det var de ekonomiska alternativen som skulle utredas, inte de säkerhetspolitiska och inte frågan om militär alliansfrihet. Det har aldrig varit fråga om att utreda ett svenskt NATO eller VEU-medlemskap i Försvarsberedningen.
Herr talman! Det är ganska förståeligt att jag inte gör det minsta anspråk på att vara expert på grälsjuka, med den korta tid som jag har varit i riksdagen jämfört med försvarsministern. Jag sade själv i mitt anförande, som jag trodde att försvarsministern lyssnade till, att vi från Folkpartiets sida med partiledaröverläggningarna i fredags och försvarsministerns artikel i Dagens Nyheter i lördags uppfattat att dörren har smällts igen. Det inlägg som försvarsministern nu gör bekräftar ju bara den bild som vi har av ett parti som inte i något avseende vill aktualisera frågan om svenskt NATO-medlemskap. Oavsett vad vi föreslår, fortsätter försvarsministern att tjata och påstå att det i själva verket handlar om någonting annat. Vad ger det för förutsättningar att över huvud taget föra ett samtal eller en dialog för att påverka en utveckling när försvarsministern, som ytterst ansvarig för Försvarsberedningen, i förväg har bestämt sig för vad partierna tycker, oavsett vad de säger, skriver och föreslår?
Herr talman! Jag upprepar Folkpartiets besked i dag. Genom sitt beslut har Folkpartiet bekräftat att ett NATO-medlemskap är viktigare än att delta i arbetet i Jag hade utomordentligt goda kontakter och samtal med Bengt Westerberg. Det var lätt att göra upp med honom om Folkpartiets medverkan i Försvarsberedningen. Inget nämndes om NATO-medlemskap eller om att man ville föra upp frågan om den svenska militära alliansfriheten. Det är bytet av partiledare som är orsaken till att Folkpartiet har hamnat åt höger. Men det är, herr talman, Folkpartiets val. Jag blev konfunderad på en punkt. Sedan Försvarsberedningen började sitt arbete har det varit tre partiledaröverläggningar, den senaste i fredags, den 5 maj. Statsministern har alltså vid tre tillfällen frågat partierna om de ville ha en ändring av svensk säkerhetspolitik och om något parti ville överge den militära alliansfriheten. Varför har inte Folkpartiet vid dessa överläggningar framfört önskemålet om att få frågan om ett svenskt NATO-medlemskap utredd? Varför har inte Lennart Rohdin lämnat över sin begäran, som han framförde i Försvarsberedningen, till statsministern i partiledarkretsen? Ni har ju haft och har ju den möjligheten fortfarande. Jag förstår inte varför inte Folkpartiet omsätter sina uttalanden. Varför omsätter inte Lennart Rohdin sina egna krav på en utredning om ett NATO-medlemskap till en begäran i partiledaröverläggningarna, så att frågan kan komma in i dess rätta forum och svenska folket får pröva Folkpartiets begäran på den här punkten? Det är en huvudfråga som jag tycker är väsentlig att få uppklarad under den närmaste tiden.

Herr talman! Jag vill först som en upplysning till försvarsministern göra klart att några begränsningar i vad Försvarberedningen skulle få diskutera inte finns angivna i några av de regeringsbeslut eller direktiv som givits vare sig av försvarsministern eller hans statssekreterare. Att begränsa den säkerhetspolitiska rapportens innehåll till vissa för socialdemokratin lämpliga frågor är ett påfund som man har kommit med i efterhand. Anledningen till att vi har intagit vår hållning är det nej som vi har fått på våra propåer och önskemål, som Arne Andersson just läste upp avseende utredningar i ett bredare säkerhetspolitiskt perspektiv. Det måste vara en självklarhet att se till verkligheten när vi står inför så stora frågor som Sveriges säkerhet i framtiden. Som jag tidigare sade: Inget i direktiven, vare sig till beredningen, i regeringsbeslut, från statssekreteraren eller från försvarsministern har givit den begränsningen för beredningen. Det är viktigt för kammaren och även för försvarsministern att känna till detta. Därmed skall jag gå över till den mera sakliga delen, om jag med saklig får inskränka mig till utskottets betänkande. Vårens försvarsbeslut har ju den bestämda karaktären av mellanårsbeslut. Inga stora organisatoriska förändringar aviseras från regeringen. Tvärtom är det så att försvarspolitiken styrs från Finansdepartementet. Genom höstens Perssonplan fastlades vad som skulle sparas - kosta vad det kosta vill. Försvarsministern och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har inte haft mycket annat val än att traska patrullo och försöka hitta hjälpliga argument för en politik som de facto innebär slöseri och dålig resursallokering. Egentligen fattas det inga beslut nu. Det görs inga egentliga besparingar. Allt skjuts på framtiden. Bortsett från det generella sparbetinget, som är en liten del av besparingarna och som för övrigt tas ut av försvarsmakten på samma sätt som de särskilt utpekade, handlar regeringens politik om att skjuta problem och kostnader framför sig. Att inte beställa materiel nu innebär att den måste beställas sedan, och detta till högre kostnader, eftersom materielprocessen kostar mer och mer ju mer man drar ut på tiden och river upp gamla planer. FMV:s generaldirektör, förre socialdemokratiske statssekreteraren Per Borg, har åtskilliga gånger hävdat att kortare ledtider - likt ABB:s T50-projekt och inte minst den svenska bilindustrins allt högre produktivitet - och fasthållande vid ursprungliga planer skulle spara staten miljardbelopp varje år. Dessa kan sparas eller användas till mer materiel alltefter politiskt tycke och smak. Här måste regeringen ta initiativ i stället för att spara på ett så passivt och verksamhetsförstörande sätt som man gör. Budgetåret börjar om sex veckor. Försvaret fick någorlunda klart för sig omfattningen av besparingarna i samband med Perssonplanen, men det fick ingen inriktning förrän i budgetpropositionen - och det var förresten inte mycket till inriktning. Spara på allt som går utom grundutbildningen, var regeringens stridsrop. Och då blir det mesta pannkaka. Försvarets kostnader är ju till allra största delen fasta, det är ju därför som det blir så här. På 18 månader går det inte att minska personalkostnaderna. Det mesta av materielen är beställd och skall levereras. Om man avbeställer får man betala skadestånd. Regementen och flottiljer ligger där de ligger, och det har vi bestämt att de skall göra. Innan försvarsministern var beredd att ens diskutera minskningar i grundutbildningen för att få en bättre balans i besparingarna i förhållandet till idiotstoppet för repövningar, var de värnpliktiga redan inkallade, och då var det för sent. Det som man kan skjuta är de facto bara nya beställningar av materiel och att ställa in repövningar, samtidigt som det mesta annat av rörliga kostnader i form av verksamhet sätts på sparlåga. På så sätt gör man av med en massa pengar, för försvarsmakten närmare bestämt drygt 59 miljarder, men man förlorar långt mer i effekt än vad man drar in till den gemensamma kassakistan. Detta är alla försvarspolitiker medvetna om. Varför är då repövningarna så viktiga för oss moderater? Jo, därför att de är själen i försvarets förbandsomsättning och de är en hjärtpunkt i det folkliga försvarets förankring. Genom att inställa nästan all reputbildning ger utskottet signalen att det inte är viktigt och att vi i det mesta kan acceptera att vänta och se. Det är inte bra. Samtidigt - om man vill fullfölja FB 92 helt eller i delar - måste ju förbanden repövas senare i alla fall. Kostnaderna uppstår oavsett hur man gör. Därför är den socialdemokratiska besparingen ineffektiv och stämmer illa med de självklara behov av långsiktighet som också försvarsministern i sina bästa stunder brukar framhålla. Det gäller också konsekvensen av att regeringen har valt att inte följa sin egen expertgrupps råd vad gäller förverkligandet av syftena i priskompensationssystemet. Den moderata uppfattningen, som Arne Andersson har framhållit, är tydlig och klar. Vårt budskap till regeringen är: Rör inte repövningarna, och se till att under budgetåret lägga fram förslag till hur de planerade materielbeställningarna, som nu skjuts upp, skall kunna göras redan under dessa 18 månader, genom t.ex. försäljning av statlig egendom inom eller utanför försvarssektorn. När det gäller de upplånade pengarna för nästa budgetår accepterar vi omfördelningen, men minns även där att dessa pengar är tagna från verksamhet som är inplanerad för nästa år. Inför nästa försvarsbeslut finns stora och avgörande vägvalsfrågor. Jag tror att vi alla här i kammaren och i försvarsutskottet är på det klara med att oavsett om vi avsätter mer, mindre eller lika mycket pengar till försvaret som i dag så kommer kvantiteten, volymen av försvarets storlek, att bli mindre. Det är nödvändigt, inte därför att uppgifterna har blivit mindre utan därför att de förband vi har skall kunna lösa sina uppgifter. Officerare och värnpliktiga skall ha rätt till den bästa utrustning som finns att få för pengar. De är beredda att offra sina liv för den övriga befolkningens skull. Dålig utrustning och dålig utbildning är moraliskt oförsvarbart. Försvaret av Sverige bör inte ens till någon del bygga på en halvutbildad milis, om detta innebär att resurser tas från de kvalificerade förbanden. Försvarsbeslutet 1992 var i vissa avseenden litet väl lyckosamt. Det gäller inte minst den yttre bilden. Den ger rätt bild av besluten, men jag tror att det är svårt både för medierna och för allmänheten att få klart för sig att besluten inte är verklighet. I verkligheten återstår det mesta av förbandsutbyggnad och materieltillförsel att genomföra. Det kommer att ta många år innan kvalitetsprofilen i FB 92 faktiskt blir verklighet. Vi måste vara på det klara med att den fortsatta förnyelsen också kommer att kosta en del pengar. Sju moderata reservationer har fogats till betänkandet, varav Arne Andersson har yrkat bifall till tre, för att inte i onödan uppta kammarens tid. Jag instämmer i Arne Anderssons yrkanden. När det gäller Sveriges framtida säkerhetspolitiska vägval kan jag inte annat än beklaga regeringens kombinerade rigiditet och snarstuckenhet. Vägran att se verkligheten leder sällan till något gott. Den breda analys som vi har krävt av olika säkerhetspolitiska handlingsvägar och dessas konsekvenser för svenska mål och intressen i säkerhetspolitiken borde egentligen vara en självklarhet. Jag kan förstå att socialdemokraterna vill glömma omvärlden, eftersom den utveckling som skett under de senaste tio åren gått så stick i stäv med socialdemokratiska verklighetsuppfattningar. Baltikum har blivit fritt, trots socialdemokratiska uttalanden och socialdemokratisk politik. Sovjetdiktaturen, vilken man i början av 80-talet förväntade sig att leva i gemensam säkerhet med, har fallit. Marknadsekonomin har, oftast hand i hand med demokratin, gjort segertåg över alla kontinenter utom, och det beklagar jag, i Jag förstår att det är svårt och att det tar tid att ompröva kålsuparteorin om landet lagom mellan öst och väst, lika svårt som det är att ompröva den tredje vägens ekonomiska politik mellan planekonomi och marknadshushållning. Men jag kan inte förstå hur det kan vara bra för Sverige att nyttja och fordra besvärjelser snarare än allsidiga belysningar i säkerhetspolitiken. Jag hoppas alldeles uppriktigt och ärligt att socialdemokratin kan återgå till samförstånd kring säkerhetspolitiken efter det att de hetaste känslorna i neutralitetsdebatten har lagt sig. Det vore anmärkningsvärt om pragmatikern Ingvar Carlsson blir den första svenska statsminister i modern tid som misslyckas med att samla partierna i säkerhetspolitiken och skapa förutsättningar för samarbete också i försvarspolitiken. Vi moderater samarbetar gärna, men vi är inte beredda att intill förnedring dansa efter statsministerns pipa. Att utan ifrågasättande traska på upptrampad stig efter Ingvar Carlsson torde mest vara att likna vid att följa råttfångaren från Hameln. Resultatet torde bli lika förskräckande för de som följer efter. När det gäller försvarsindustrin är det vår uppfattning att regeringen måste sluta smyga i buskarna. Världen förändras och våra samarbetsmönster med den. Detta ställer nya krav på regelverket för försvarsindustrin. Förhoppningsvis kommer det efter hand ett allt närmare europeiskt samarbete också på detta område. Men den verklighet som vi har omkring oss stämmer dåligt överens med Mats Hellströms uttalanden om ökad restriktivitet, kombinerade med regeringens totala oförmåga att få fram en ny krigsmaterielinspektör. Det har nu gått åtta månader sedan Gunnar Lundh lämnade den stolen, och sjabblandet kring tillsättandet av en ny rådgivande nämnd gör att regeringens förtroende på det här området är ifrågasatt. Vårt budskap är: handla, ge besked, regera! Det är ett samstämt besked från oss som ser försvarsindustrin som en viktig nationell tillgång, inte bara i ord utan också i handling. Det är vår uppfattning att också försvarsministern måste engagera sig i försvarsindustripolitiken, och inte överlåta denna på Näringsdepartementet. Inte minst i internationella sammanhang behövs stöd från regering till regering. Här räcker Thage G Peterson ännu inte till, men det finns tid för förbättring. En tydlig deklaration med det innehållet vore på plats i dagens debatt. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att den civila delen av totalförsvaret skall spara mindre, när man nu har valt att spara. När det gäller skyddsrummen använder vi samma argument för att spara som socialdemokraterna använde i opposition. Skillnaden är att vi nu har argument för att göra dessa besparingar genom en omfattande studie från FOA och Räddningsverket. Vårt alternativ, herr talman, är att fullfölja FB 92 i väntan på en bred och fullödig säkerhetspolitisk analys som skall staka ut vägen för framtiden. Först efter denna, och med underlag från myndigheterna, kan det finnas motiv till förändringar av den inriktning som lagts fast. Den socialdemokratiska politiken dikteras tyvärr varken av säkerhetspolitiska skäl, vilket jag visade tidigare i mitt anförande, eller av omtanke om försvaret. Detta är till olycka för landet.
Herr talman! Jag kan inte undgå att säga att det börjar kännas litet tröttsamt och jobbigt att ständigt få vara spottkopp och måltavla för moderater och folkpartister på dåligt humör. För sju månader sedan hade det här landet en moderatledd regering med en moderat försvarsminister. Den regeringen kunde sätta i gång vilka utredningar den önskade. Om det var så att man ville utreda ett NATO-medlemskap, varför gjorde man inte det då, för sju månader sedan, och varför är man så sur nu? Nu är man bitter över att Ingvar Carlsson inte har lyckats samla ihop alla krafter kring försvarspolitiken. Ja, det kan man uttrycka bitterhet över, och det har vi gjort också och beklagat det. Ännu mer beklagansvärt var kanske att Carl Bildt aldrig ville tala med oss om säkerhetspolitik över huvud taget. Det tycker jag är en liten svart plump i den säkerhetspolitiska miljön och historien. Henrik Landerholm talar om att de direktiv som skulle ligga till grund för beredningens arbete inte hade några begränsningar. Det står inte inskrivet att vi inte skulle syssla med barnomsorg och andra frågor som rör andra politikområden. Det behöver väl heller inte skrivas att ramen för vårt arbete är det beslut som riksdagen nyss har varit överens om när det gäller Sveriges säkerhetspolitik i grunden. Det är ju inte så, Henrik Landerholm, att det bara är socialdemokratin som tycker att detta är en märklig debatt. Det är ganska många partier som tycker det och gnetar på för att försöka vara konstruktiva i det här arbetet. När det gäller priskompensationen, Henrik Landerholm, gör det mig smått upprörd att man säger att vi socialdemokrater inte har lyckats förstå och ändra på priskompensationens syfte och dess inre andemening och själ. Vad vi har gjort är att fullfölja exakt det priskompensationssystem som riksdagen 1992 beslutade sig för. Exakt det har vi gjort. Det kan ha varit så att det fanns andra syften bakom det än vad riksdagen nu har beslutat, men det är litet för svårt för oss att gnugga på kristallkulan och förutse dessa syften.
Herr talman! Vad gäller säkerhetspolitiken vill jag göra klart att i de direktiv som Försvarsberedningen hade finns inte den begränsning som Britt Bohlin talade om. För mig kan framläggandet av en säkerhetspolitisk rapport inte innebära något annat än att man faktiskt tittar på den säkerhetspolitiska verkligheten, och i den säkerhetspolitiska verkligheten finns alternativa vägar för Sverige. Carl Bildt lyckades samla nationen kring ett säkerhetspolitiskt beslut våren 1992. Alla partier utom Vänsterpartiet röstade för det som statsministern inledningsvis föreslog som sedermera behandlades i utrikesutskottet och till sist blev riksdagens beslut. Det var vi överens om. Jag beklagar om Ingvar Carlsson, på grund av sin rigiditet och på grund av socialdemokratins stelbenthet och behov av en yttre fiende att gräla med i den här frågan, inte skall klara av den saken. När det gäller frågan om priskompensationssystemet har Britt Bohlin både rätt och fel. Rätt i bemärkelsen att priskompensationssystemet förvisso har följts, till punkt och pricka, när det gäller teknikaliteterna, dvs. att regeringens förslag följer bokstäverna och siffrorna i de olika index som finns i beslutet. Men precis som den av regeringen tillsatta expertgruppen föreslog - vi fick resultatet i början av mars - hade försvarsmakten rättmätigt planerat in 2,7 miljarder mer för sin verksamhet och borde ha fått kompensation för detta. Vi menar att det nu är regeringens uppgift, och riksdagens uppgift i första hand, att anslå de medel som vi har föreslagit till försvarsmakten. Det ger möjlighet att genomföra den repetitionsutbildning som Socialdemokraterna har tagit bort mellan 80 och Vi menar att regeringen under den 18 månadersperiod vi nu står inför måste leta efter varje möjlighet att sälja statlig egendom inom eller utom försvarssektorn för att genomföra de materielbeställningar som man annars bara skjuter på. Kostnaderna skall ju ändå tas. Jag måste fråga Britt Bohlin: Håller Britt Bohlin inte med mig om att det är till mycket stor nackdel för den totala resursallokeringen till försvaret att ständigt skjuta saker och ting på framtiden och få betala mycket mer i morgon än vad vi hade fått göra i dag?
Herr talman! Den nuvarande regeringen har för vana att följa riksdagens beslut vad gäller det som Henrik Landerholm litet föraktfullt kallar teknikaliteter. Det är faktiskt ett riksdagsbeslut vi talar om. Det är riksdagen som styr hur regeringen hanterar dessa frågor, inte försvarsmakten, det tror jag är väldigt viktigt att slå fast. I annat fall kan en regering lätt hamna i det ogynnsamma läge som många andra gör, att sitta inför KU-skranket, och det är inte särskilt trevligt. När det gäller materielbeställningarna har vi kunnat konstatera att många av de besparingar som vi där gör inte får så negativa konsekvenser utan går helt klart att leva med. Det kan t.o.m. i vissa fall vara bra att dämpa takten något. Men det är alltid svårt att omplanera en verksamhet som man utgått ifrån. Men den här besparingen är fullt ut möjlig att leva med. Vad vi har gjort utöver detta är att vi bestämt oss för att vi inte rör grundutbildningen, av skäl som försvarsministern har berättat om, men också av det skälet att vi ur säkerhetspolitisk synpunkt har svårare att veta vad som händer långt fram i tiden. Men de krigsförband som nu utbildas skall verka och fullgöra sin roll i krigsorganisationen. Det är lättare att säga att vi vet att det inte finns något militärt hot mot Sverige, alltså behöver vi inte ha så höga operativa krav på de förband som agerar just nu. Det är ett viktigt skäl till att vi kan spara på reputbildningarna. Sedan vill jag påstå att det inte är ett idiotstopp för repövningarna, som Henrik Landerholm säger. Vi har fortfarande repövningar för alla dem som har en uppgift framför sig, t.ex. att åka till Bosnien, och andra förband som har en uppgift i vår beredskap.
Fru talman! Om inte inställande av närmare 90 % av repetitionsövningarna är ett idiotstopp vet jag inte vad som är ett idiotstopp. Avvägningen mellan grundutbildning och reputbildning kan vi diskutera länge. Jag vill bara säga att regeringens idiotstopp - förlåt uttrycket - i det hänseendet i budgetpropositionen var felaktigt när vi nu känner till konsekvenserna av att regeringen inte valde att kompensera försvaret med de 2,7 miljarder som expertgruppen faktiskt föreslog. I januari förutsatte vi att regeringen skulle återkomma i kompletteringspropositionen och tillföra nya medel. Det gjorde man inte, och det får vi naturligtvis acceptera. Men de konsekvenser som detta får i form av uppskjutna materielbeställningar går visst att leva med, men kostnaderna skall tas i alla fall. Då blir notan avsevärt större. Merkostnader på 10-20 % blir resultatet av att dra ut på tiden, att dra ut betalningslinjalerna. Ingen regering som har hanterat försvarspolitiken har undvikit detta medel. Men vi måste likväl vara medvetna om konsekvenserna av att handla på detta sätt. Nog går det, men det blir dyrare, och kostnaderna måste till slut tas i alla fall. När det sedan gäller säkerhetspolitiken noterar jag att Britt Bolin genom sin tystnad vidimerar det uttalande om beredningens uppgifter som jag tidigare gjorde.
Repliken gällde Jeppe Johnsson. Det går icke att replikera på ett replikskifte som är avslutat.